Herr talman! Som jag har slagit fast i mitt svar skall huvudprincipen vara den som Alf Wennerfors talar för. Men samtidigt finns möjligheten för SIDA och andra biståndsmyndigheter att också ta hjälp av sakanslaget när korta, tidsbegränsade och väl definierade arbetsuppgifter skall genomföras. Det är då denna lösning skall tas till. Det skall alltså inte vara ett lättvindigt sätt att fylla på förvaltningsanslaget. Det är vi helt överens om. Detta förfarande ligger helt i linje med flera initiativ som faktiskt riksdagens utrikesutskott har tagit och som riksdagen har fattat beslut om. Denna avvägning mellan administration och sakanslaget har gjorts under åren. Jag kan erinra om riksdagsbeslutet under förra budgetåret, dvs. att tillåta SIDA att omdisponera upp till 10 milj.kr. från sakanslaget för att täcka administrativa kostnader. I samma anda uttalade riksdagen budgetåret innan att erforderlig andel av det påslag om 100 milj.kr. till miljöanslaget, som riksdagen beslutade om, skulle få användas till administrativ förstärkning. Riksdagen har redan varit inne på detta. Alf Wennerfors var i det sammanhanget, såvitt jag minns, inte emot detta.
Herr talman! Det är som biståndsministern säger, dvs. att utrikesutskottet har gjort ett sådant uttalande. Jag betraktade mig då som nybörjare i biståndspolitiken. Jag lär mig allt mer och mer om det stora, svåra och komplicerade ämnet. Tyvärr ser jag allt fler fall av fiffel eller slarv. För att komma till rätta med det måste man vara noggrann och renodla reglerna. Jag menar att om vi -- jag, mina kolleger i kammaren och regeringens företrädare i dessa frågor -- tillåter att man följer reglerna på detta suddiga sätt, vet jag inte riktigt vad konsekvenserna blir. Jag har lärt av läxan. Jag skulle vara glad om jag kunde få med mig biståndsministern på denna linje.
Herr talman! Jag tycker inte att det är riktigt av Alf Wennerfors att använda ordet fiffel i detta sammanhang. Det är inget som döljs. Riksdagen har själv medverkat till att detta förfarande skall kunna tillämpas. Det borde vara riktigast av Alf Wennerfors att ta tillbaka det uttalandet. Däremot kan vi vara överens om att det bör finnas ordentliga regler för detta. Det är möjligt att det går att bli tydligare, framför allt mellan den största biståndsmyndigheten, SIDA, och departementet så att det blir en tydlig redovisning av i hur stor utsträckning detta tillämpas.
Herr talman! Jag menade ''fiffel'' med citattecken runt om ordet och markerade det med en gest. Jag menar då att det inte är fråga om att försöka sko sig själv. Jag tror inte att någon biståndsarbetare eller annan försöker att göra det. Vad det gäller är att man försöker få anslag från ett annat konto än det som ansetts för ändamålet. Jag vill understryka hur viktig denna noggrannheten är. De är lika viktigt i enskild verksamhet som i offentlig verksamhet. Det vi håller på med kan ''stimulera'' till ökad omfattning av sådant ''slarv''.

Herr talman! Pär Granstedt har framställt en interpellation till utrikesminister Sten Andersson om den svenska underrättelseverksamheten. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är försvarsministern som skall besvara interpellationen. Försvarsminister Roine Carlsson har för närvarande förfall på grund av sjukdom. Interpellationen kan därför inte besvaras inom den tid som en sådan normalt skall besvaras. Interpellationen kommer i stället att besvaras fredagen den 26 april 1991.

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att underlätta för föräldrar till barn födda med missbildning eller handikapp, så att båda föräldrarna kan delta i barnets behandling eller få den utbildning som behövs för att klara barnets skötsel. Frågan gäller barn vars levnadsålder understiger 240 dagar. Enligt 4 kap. 10 § lagen om allmän försäkring utges tillfällig föräldrapenning för vård av barn vars levnadsålder understiger 240 dagar endast om tillsynen av barnet är stadigvarande ordnad eller om barnet vårdas på sjukhus. För ett så litet barn är det enligt nuvarande bestämmelser inte möjligt för båda föräldrarna att uppbära föräldrapenning för vård av barn med undantag för de s.k. pappadagarna. Regeln om 240 dagar skall ses mot bakgrund av att föräldrar till helt övervägande del väljer att ta ut de flesta föräldrapenningdagarna med anledning av barns födelse i direkt anslutning till barnets födelse. Det förekom relativt ofta innan 240-dagarsregeln infördes att föräldrarna begärde utbyte av föräldrapenningen mot tillfällig föräldrapenning om barnet drabbades av lindrigare sjukdomar. Detta ansågs inte acceptabelt, eftersom barnet var helt beroende av vårdare oavsett om det var friskt eller sjukt. Genom föräldrapenningen får föräldrarna i huvudsak täckning för sin inkomstförlust. Med anledning härav ansågs det inte rimligt att, utom i vissa fall, tillåta uttag av tillfällig föräldrapenning under barnets första 240 Riksförsäkringsverket har på regeringens uppdrag utarbetat förslag som syftar till att förenkla administrationen av föräldraförsäkringen. Vid beredningen av dessa förslag kan den fråga Barbro Sandberg tar upp komma att behandlas.
Herr talman! Jag delar Bengt Lindqvists uppfattning att man inte skall kunna förlänga föräldraledigheten om ett barn drabbas av någon enklare åkomma, eftersom så små barn ständigt är i behov av tillsyn. Men när bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning ändrades till att inte omfatta barn under 240 dagars ålder förbisåg man de fall som min fråga gäller. När en familj får ett handikappat barn drabbas man av stor sorg och oro. Det är viktigt att båda föräldrarna kan stötta varandra och hjälpas åt i skötseln av barnet. Men då krävs det att båda föräldrarna kan vara med vid eventuell behandling och få den utbildning som behövs för att kunna sköta barnet. I dag blir föräldrar tvungna att antingen ta tjänstledigt utan lön eller att ta semester. Dessa föräldrar vill precis som alla andra föräldrar ta semester när det passar dem. Man kan också anlägga en annan aspekt på denna fråga. Om föräldrarna önskar dela på föräldraledigheten förhindras detta om den ena föräldern inte har de kunskaper som behövs för att vårda ett handikappat barn. Jag menar att man ändå måste kunna skilja på vanlig snuva och allvarliga sjukdomar eller handikapp som behöver omedelbar behandling. Det kan inte vara någon större administrativ svårighet att fastställa vilka föräldrar det gäller. Man borde lätt kunna få fram ett läkarintyg på att barnet, även om det är under 240 dagar, behöver behandling. Det är bra att riksförsäkringsverket skall se över detta, men frågan får inte dras i långbänk. Dessa föräldrar lider ju redan i dag. Man borde snabbt kunna få fram ett förslag så att de kan få ta ut sin ledighet.
Herr talman! Riksförsäkringsverkets rapport har överlämnats till regeringen. Nu går man i den rapporten huvudsakligen i andra riktningen. Det handlar om att finna former för att förenkla administrationen av föräldraförsäkringen. Regeringen har ändå ansett att denna fråga är så angelägen att vi bör se till vad vi kan göra i samband med den översyn som genomförs. Jag kan inte utlova några förändringar, eftersom jag utan att ha trängt djupare in i frågan misstänker att detta är ganska tekniskt komplicerat. Men jag är överens med Barbro Sandberg om att båda föräldrarna till ett svårt handikappat barn har behov av att lära sig vad vården, behandlingen och inte minst träningen och rehabiliteringen faktiskt handlar om och att båda kunna samverka för att göra det bästa möjliga av situationen. Jag tycker att vi skall undersöka om vi i detta sammanhang kan finna någon form för att utveckla stödet till dessa familjer. Men jag reserverar mig för att det kan vara tekniskt krångligt och kräva mer beredningsarbete. Vi får se på frågan.
Herr talman! Jag tar detta som ett löfte från Bengt Lindqvist. Jag tror nämligen inte att det egentligen kan finnas några tekniska svårigheter. Dessa barn är lätta att identifiera, eftersom de redan är under behandling. Man borde då kunna se på läkarintyg. Jag hoppas att detta kommer att ordna sig och att Bengt Lindqvist kanske lägger någonting till den rapport som riksförsäkringsverket redan har lämnat.

Herr talman! Barbro Sandberg har frågat socialministern vilka åtgärder hon avser vidta för att hjälpa personer som enligt tidigare gällande regler fick bilstöd, men som enligt de nu gällande reglerna får avslag på ansökan om bilstöd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt gällande regler kan bilstöd lämnas till den som på grund av ett varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att anlita allmänna kommunikationer. Det är försäkringskassorna och socialförsäkringsnämnderna som i varje enskilt fall måste pröva om dessa grundläggande krav för stöd är uppfyllda. Att i ett centralt regelverk i detalj ange när sådana väsentliga förflyttningssvårigheter föreligger är givetvis omöjligt. Som bekant kan kassornas beslut dessutom överklagas till försäkringsdomstol. I riksförsäkringsverkets tillsynsansvar för bilstödet ingår att noga följa utvecklingen inom verksamheten. Jag förutsätter att verket i detta sammanhang ingående följer frågan om personkretsen för bilstöd. Regeringen kommer att hålla sig informerad om resultatet av riksförsäkringsverkets uppföljningsarbete. Någon åtgärd i denna fråga utöver detta är för närvarande inte aktuell.
Herr talman! Jag tackar Bengt Lindqvist för svaret, men jag tycker att det mest var undanglidande. Det har framförts många klagomål mot det nya bilstödet. Jag anser inte att de alltid varit rättvisande, och jag har vid ett flertal tillfällen gått i svaromål i pressen. Reformen är trots allt positiv för många, och det skall man inte glömma bort. Men det finns också skönhetsfläckar som bör rättas till. Ett exempel är just hur begreppet ''väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand'' tolkas i de olika socialförsäkringsnämnderna. Jag tror att handläggarna på försäkringskassorna behöver utbildning om de olika handikappgruppernas specifika problem. Om de får höra hur det är för en kortvuxen person att åka kollektivt, t.ex. vilka problem som uppstår när man skall gå på en buss, tror jag att de ganska snabbt inser att en sådan person har väsentliga förflyttningssvårigheter. Vi vet också att många kortvuxna tidigare har fått bilstöd för att kunna förvärvsarbeta. I dag får dessa människor avslag när de söker på nytt. Många av dessa personer har dessutom villkorade körkort, vilket kräver anpassning av bilen. I och med att man inte anses berättigad till bilstöd får man inte heller anpassningsbidrag. Det är alltså av yttersta vikt att dessa personer får sitt bilstöd, eftersom alternativet är förtidspension. Bengt Lindqvist ger här inget hopp till dessa personer. Att överklaga tar ju lång tid, och det är enligt min mening orimligt att begära att de skall vänta på ett överklagande. Riksförsäkringsverket skulle kunna gå ut med direktiv och säga att också detta är en grupp som borde anses ha väsentliga förflyttningssvårigheter. Jag tycker att Bengt Lindqvist skulle kunna tala med riksförsäkringsverket om detta.
Herr talman! Jag vill först upplysa om att det nu är 12 000 personer som fått bilstöd sedan reformen genomfördes i oktober 1988 och detta till en sammanlagd kostnad av 800 milj.kr. Tidigare var det ungefär 1 500 personer om året som fick bilstöd, och den årliga kostnaden var ungefär 70 milj.kr. Det har skett en ganska avsevärd breddning och kvalitetsförbättring genom det bilstöd som i dag utges. Detta har naturligtvis också skapat ett stort intresse och en stor efterfrågan av bilstöd hos fler grupper. Både Barbro Sandberg och jag vet att det finns många önskemål, bl.a. den av riksdagen gjorda beställningen att åldersgränsen för förtidspensionärer, som i dag är 50 år, skall utredas. Den gränsen är naturligtvis ganska godtycklig, men vi har av rent ekonomiska skäl sagt att vi inte har pengar för att höja den gränsen. Det kostar mycket stora summor. Herr talman! Bilstödets konstruktion är sådan att inte någon grupp pekas ut som kan få eller inte kan få bilstöd, utan vi har försökt hålla oss till funktionen. Det är de människor som har dessa väsentliga förflyttningssvårigheter och svårigheter att anlita allmänna kommunikationsmedel som skall ha bilstöd oavsett vilken handikappgrupp de tillhör, och därmed utesluts heller inte kortväxta. Föreligger det svårigheter bland kortväxta, och det tror jag att det också gör, på det sätt som Barbro Sandberg beskriver, uppfyller de personerna också kraven i dessa bestämmelser, och då skall försäkringskassorna ge dem bilstöd. Men förutsättningen är att prövning sker på detta sätt. Det är svårt att utpeka vissa grupper, och vi har därför satt vår tillit till en prövning av de verkliga förhållandena. De funktionshinder som finns måste vara utgångspunkten, och sedan får en praxis utvecklas. Det är så vi tänker oss arbetet.
Herr talman! Bengt Lindqvist talade om att många fler personer har fått bilstöd, och det är ju bra. Meningen med reformen var ju att det skulle tillkomma ytterligare grupper. Men det kan ändå inte vara meningen att reformen skall innebära att de som har fått bilstöd för att kunna förvärvsarbeta skall bli ifråntagna detta och tvungna att sluta sina arbeten. Jag anser det riktigt att det är funktionen som skall avgöra och att man inte skall peka ut grupper. Men det har visat sig att socialförsäkringsnämnderna säger, att om man tillhör gruppen kortväxta kan man gå. De använder detta begrepp när de avslår ansökningar. Detta är felaktigt, och då bör man också tala om för försäkringskassorna att detta är fel. De skall också se till om man verkligen kan komma ombord på en buss även om man kan gå. Jag vet att det finns personer som är i den situationen att de har blivit nekade bilstöd.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att frågan om personkretsen och den praxis som nu växer fram är den viktigaste i uppföljningen av bilstödsreformen. När själva reformen infördes uppdrog regeringen och riksdagen till riksförsäkringsverket att kontinuerligt genomföra en uppföljning. Självfallet skall vi dra slutsatser av den tillämpning som skett, men läget har ännu inte blivit sådant att vi har dessa samlade erfarenheter. Men jag tror inte att det kommer att dröja länge tills vi kan sammanfatta hur praxis har utfallit. På den grunden kan man sedan föra en diskussion om det finns anledning för regering och riksdag att göra uttalanden för att ytterligare precisera personkretsen.
Herr talman! Jag vill fråga Bengt Lindqvist vilket råd han ger till en kortväxt som nu har ett arbete men som blir nekad bilstöd och då måste säga upp sitt arbete. Att vänta på att överklaganden skall behandlas och en utvärdering av hur bestämmelserna om personkretsen har fungerat kan ta ganska lång tid. Vad gör man under tiden?
Herr talman! I ett sådant fall finns enbart den väg som riksdagen har anvisat, nämligen att överklaga och hävda sin rätt till bilstöd och uppge de svårigheter som man har i samband med förflyttning. Det är mycket viktigt att enskilda människor överklagar för att praxis verkligen skall utvecklas. Jag håller med om att detta är ett problem och att det kan innebära svårigheter i övergångsskedet. Men detta är den enda möjligheten och den väg som riksdagen anvisat genom det beslut vi gemensamt har fattat.
Herr talman! Jag skall skicka det svaret till denna person och till försäkringskassan, och jag hoppas att man där tar fasta på Bengt Lindqvists svar.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att garantera människors rätt till akutsjukvård oavsett deras ekonomiska resurser. Frågan föranleds av att en man, som akut uppsökt en vårdcentral i Södertälje, enligt uppgift skickades hem utan vård då han inte kunde betala vårdavgiften. Ingen människa i Sverige skall kunna nekas akut vård på grund av att han eller hon inte kan betala aktuell vårdavgift. Varje landstingskommun skall erbjuda en god hälso och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstingkommunen. Detta framgår av 3 § hälso och sjukvårdslagen . Av 4 § hälso och sjukvårdslagen framgår också att även den som vistas inom landstingskommunen utan att vara bosatt där och som behöver omedelbar hälsooch sjukvård, skall erbjudas sådan vård av landstingskommunen. Från socialstyrelsen har jag inhämtat att man inom Stockholms läns landsting har diskuterat hur patienter som inte kan betala vårdavgiften skall bemötas. Den ordning som gäller är att den som inte kan betala vårdavgift inte får avvisas utan att en läkarbedömning skett av hans eller hennes hälsotillstånd. Det är socialstyrelsen som, inom ramen för sin tillsynsuppgift, skall bevaka att enskilda människors rätt i dessa avseenden inte kränks.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag är mycket glad över att statsrådet så tydligt ger uttryck för uppfattningen att ingen skall bli nekad vård på grund av att han eller hon inte har pengar vid vårdtillfället. Jag trodde också att detta var en självklarhet. Det var därför rätt upprörande när det visade sig att man på olika vårdcentraler i Stockholms läns landsting har olika rutiner för hur man skall bemöta människor som inte har pengar. Detta kan naturligtvis leda till bristande vård och onödigt lidande i den akuta vårdsituationen. Men i det långsiktiga perspektivet är det också mycket allvarligt att tilltron till det solidariska samhället undergrävs. Att veta att man kanske blir nekad vård av det skälet att man saknar pengar skapar en utsatthet, en oro och otrygghet som människor dagligen bär med sig, oavsett om de är i akut behov av vård eller inte. Det är därför mycket viktigt med markeringen att man inte skall kunna avvisas av ekonomiska skäl. När jag lyssnade på statsrådets svar och läste igenom det tyckte jag mig finna en bristande överensstämmelse mellan det som socialministern säger inledningsvis och det hon sedan redogör för när det gäller Stockholms läns landsting. I svaret sägs nämligen att den patient som inte har pengar inte skall kunna avvisas utan att läkare först har tittat på patienten. Det antyds att man i Stockholms läns landsting avvisar människor efter en hastig kontroll just av det skälet att de inte har pengar. Jag anser att det skall vara alldeles klart och tydligt, och jag hoppas att socialstyrelsen kommer att klargöra detta, att det faktum att man inte har pengar aldrig i sig kan vara ett skäl till att avvisa en vårdsökande.
Herr talman! Det Annika Åhnberg sist sade är naturligtvis oerhört viktigt. Att man inte har dessa kronor med sig, eller en dryg hundralapp, vid det tillfället man behöver vård skall inte i sig vara avgörande. Vi vet dock att det i det praktiska arbetet från tid till annan kan vara så, att man kanske kan behöva välja vid en vårdtyngd vårdcentral. Men man skall inte neka någon vård om det verkligen är vård som krävs. Man skall alltså inte hänvisa till någon annan dag. Vi har ibland erfarenhet av att man från tid till annan kanske av andra skäl behöver ge signaler om att patienten skall vänta några dagar med att komma. Det kan finnas många olika skäl. Det kan vara fråga om känsliga infektioner och även andra saker kan spela in. Men det väsentligaste är: När man behöver akut vård skall man få den vården oavsett om man har med sig pengen eller inte.
Herr talman! Jag delar fullständigt den uppfattningen. Det kan naturligtvis från gång till annan finnas andra skäl som gör att man vill be en patient att återkomma en annan dag. Men just det faktum att man inte har pengar får aldrig i sig vara ett skäl att avvisa. Detta är viktigt och angeläget, och det är bra att det blev klargjort.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen ber jag att få meddela att interpellation 1990/91:160 av Lars Ulander till bostadsminister Ulf Lönnqvist angående restriktioner för byggnadsverksamheten i Stockholm inte kommer att besvaras inom föreskriven tid på grund av att överenskommelse om lämplig tidpunkt för svaret inte har kunnat träffas. Interpellationen kommer att besvaras den 8

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat statsrådet Anita Gradin om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att med anledning av en indisk begäran om rättshjälp i Boforsaffären påskynda överlämnandet av den information som den indiska regeringen har efterfrågat. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Den indiska ambassaden överlämnade den 2 april förra året till utrikesdepartementet en framställning om rättshjälp i Boforsärendet. Framställningen kompletterades med en erforderlig översättning till svenska som överlämnades till utrikesdepartementet den 20 På riksåklagarens uppdrag har vissa frågor prövats av åklagarmyndigheten i Stockholm, som den 8 februari i år överlämnade en redovisning till riksåklagaren. Enligt vad som upplysts mig kan riksåklagarens yttrande väntas inom kort. Jag vill påpeka att den indiska framställningen var synnerligen omfattande och delvis oklar. På indisk begäran har åklagarmyndigheten avvaktat vissa kompletteringar under ärendets gång. Indiska myndigheter har också genom åklagarmyndigheten i Stockholm underhand hållits underrättade om hur ärendet fortskridit. Ärendet bör således kunna avsluta inom en förhållandevis nära framtid. Det finns därför ingen anledning att nu vidta någon sådan åtgärd som
Herr talman! Jag skall be att få tacka så mycket för svaret, som reser en del nya frågor. Det första som är iögonenfallande är att kvarnarna -- vems de nu än är -- ibland mal väldigt långsamt. Jag undrar därför: Varför har det tagit från den 3 maj 1990 till den 8 februari 1991 för frågan att komma tillbaka till riksåklagaren sedan han hade lämnat den till åklagarmyndigheten i Stockholm? Det har alltså gått tio månader. Jag undrar varför det har gjort det, och om regeringen möjligen har stött på och undrat över att det har tagit så lång tid. Enligt de uppgifter som jag har fått rör det sig om två olika typer av papper som den indiska regeringen vill ha. Dels är det fråga om dokument som RÅ själv förfogar över och som RÅ själv kan besluta om man vill lämna ut eller inte, dels är det fråga om en del dokument av typ uppteckningar av samtal mellan svenska och indiska regeringsföreträdare som gjordes innan kontraktet slöts, t.ex. en promemoria om samtalet mellan Olof Palme och Radjiv Gandhi. De papperen fattar regeringen själv beslut om enligt de uppgifter som jag har fått. Jag skulle då vilja veta om regeringen är beredd att tillmötesgå den indiska regeringens begäran att få ta del av de pappren och få dem översända. Jag skulle vilja hänvisa till de utfästelser som tidigare har gjorts från olika regeringsföreträdare om att byken i den här affären skall tvättas offentligt och ordentligt. Jag hoppas att det kommer att bli så nu då.
Herr talman! Den första frågan, varför det har tagit så lång tid för Stockholms åklagarmyndighet att besvara riksåklagarens frågor, kan jag inte svara på. Jag utgår från att det har att göra med att det är ett ganska komplicerat ärende och att åklagarmyndigheten i Stockholm har behövt den här tiden för att besvara riksåklagarens frågor. Den andra frågan måste jag besvara på följande vis: Den framställning som det handlar om var en framställning om beslag av vissa handlingar, dvs. ett användande av tvångsmedel på begäran av en främmande stat. Regeringens agerande hittills har helt följt den särskilda lag vi har på området, lagen om användning av vissa tvångsmedel. Enligt den skall man genast överlämna frågan till riksåklagaren, och det är vad regeringen har gjort.
Herr talman! Jag skulle ändå vilja ha ett förtydligande när det gäller den typ av dokument som regeringen själv skall besluta om, t.ex. de samtalsuppteckningar som jag talade om. Enligt vad jag har fått uppgift om ingår också den typen av dokument i den indiska regeringens begäran. Eftersom regeringen själv fattar beslut om, huruvida man vill lämna över den typen av material, borde man väl i regeringen redan ha funderat över den frågan, om man inte ytterligare vill fördröja den här processen.
Herr talman! Regeringen har inte haft anledning att överväga något annat än hanteringen av den framställning som förra året inkom, och den hanteringen sker nu hos riksåklagaren.
Herr talman! Skall jag tolka det så att regeringen över huvud taget inte tänker ta ställning till de delar av den indiska begäran som jag talat om utan helt och hållet överlåta saken till riksåklagaren och därmed undandra sig ett eget ansvar i frågan?

Herr talman! Håkan Holmberg har frågat mig om det är tillåtet för en person som dömts till fängelse för hets mot folkgrupp att från fängelset göra nya radioprogram av det slag som han fällts för och om jag i så fall är beredd att överväga åtgärder för att minska möjligheterna för den fällde att nära nog omedelbart återuppta sin verksamhet i närradion. Det förbud mot censur som finns i radiolagstiftningen gäller också till förmån för personer som är intagna i kriminalvårdsanstalt. Det är därför inte lagenligt att på grund av innehållet i ett radioprogram som en intagen kan framställa inom anstalten hindra att det offentliggörs. En enskild person kan emellertid inte få tillstånd att sända i närradio. Det gäller oavsett om han är fri eller intagen i en kriminalvårdsanstalt. Enligt närradiolagen kan en förbudstid om högst ett år bestämmas när en sammanslutning på grund av yttrandefrihetsbrott fråntas sitt tillstånd att sända närradio. När den tiden har gått ut kan sammanslutningen ansöka om nytt tillstånd. Lagens möjlighet att bestämma en viss tid som skall förflyta innan ett nytt tillstånd kan ges är ett uttryck för en avvägning mellan motstående intressen. Å ena sidan står intresset av skydd mot brott, å den andra intresset av en så vid yttrandefrihet som möjligt. Utredningen om vissa frågor om närradio har nyligen föreslagit att förbudstiden i fall av bl.a. hets mot folkgrupp skall kunna utsträckas till fem år. Det är ännu för tidigt att säga hur det förslaget kommer att behandlas. Remissbehandlingen avslutades den 1 mars. Frågan övervägs för närvarande inom utbildningsdepartementet.
Herr talman! Jag får tacka Laila Freivalds för svaret. Det problem som ligger bakom den fråga som jag här har ställt är mycket betydande och kommer i morgon att debatteras från en annan utgångspunkt med anledning av ett yttrande från kulturutskottet, som har att handlägga närradiofrågor. Det är också riktigt, som justitieministern påpekar, att frågan om hur lång tid man skall kunna avstänga den som gör sig skyldig till hets mot folkgrupp i närradion för närvarande bereds inom regeringen.

Grundproblemet är att man i dag kan stänga av sändare bara i ett år genom beslut i närradionämnden. I detta fall har rättegången, som gick från tingsrätt till hovrätt, dragit ut så långt på tiden att avstängningen var slut när hovrätten väl hade fällt sin dom, och Radio Islam kunde alltså återuppta sin verksamhet. Det finns, vill jag understryka, utomordentligt starka skäl att se över de bestämmelser som gäller hur länge man skall stänga av sändare som ägnar sig åt denna mycket extrema form av rashets, som i det här fallet inte bara är hets mot invandrare i största allmänhet utan också måste beskrivas som rent nazistisk rashets.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig om jag som företrädare för statens ägarintresse i Procordia avser att vidta några åtgärder för att förhindra att koncernen i framtiden på liknande sätt kringgår eller överträder lagens regler mot tobaksreklam. Vad Barbro Westerholm åsyftar i sin fråga är att Enligt uppgift från Procordia var företaget huvudsponsor för Vasaloppet. Med detta följde en möjlighet att exponera Procordias eget och flera dotterbolags namn och varumärke bl.a. på skyltar vid startområdet och längs spåret. Svenska Tobaks AB samt dess produkter och varumärken ingår inte i detta sponsorsamarbete och har därför inte exponerats. Enligt vad Procordia uppgett har företaget sålunda inte gjort reklam för någon tobaksvara i samband med Vasaloppet. Jag utgår från att såväl Procordia som andra företag nu och i framtiden känner sitt ansvar och inte kringgår eller överträder gällande regler mot tobaksreklam.
Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret men ändå vill göra några kommentarer. Att jag har tagit upp frågan beror på det ansvar som jag tycker att staten här ikläder sig: Man har dels ställt upp på WHOs strategi att minska tobaksbruket, dels är man en av huvudägarna i Det är då extra viktigt att man följer de regler som gäller för marknadsföring av tobaksvaror. Det har väckt berättigat uppseende i sport och hälsointresserade kretsar att Procordia som huvudsponsor faktiskt har exponerat sina varor. I programmet tar man upp både Blend och Borkum Riff och visar sin snusburk. Det som jag här håller upp är en dålig kopia av programmet. Jag menar att Procordia här har gått runt lagreglerna om tobaksreklam. Det agerandet stämmer med de riktlinjer som tobaksindustrin genom Infotab har utfärdat om hur man hanterar antitobaksgrupper: Utöver att misskreditera personer som arbetar för att minska rökningen skall man arbeta med annonsering i den form som är möjlig. Det är vad man har gjort här, tycker jag. Jag utgår, precis som industriministern säger, från att Procordia följer reglerna, och jag kommer att skicka Sören Gyll, Klaus Unger och konsumentverket kopia av protokollet från den här debatten. Därmed är jag nöjd. Tack!
Herr talman! Är det så att man inte har lämnat departementet korrekta uppgifter när vi har frågat utan bedrivit reklam omkring sina produkter är det naturligtvis anmärkningsvärt. Det kan ju vara så att det Barbro Westerholm visade upp är redaktionella inslag i programmet som Procordia inte är ansvarigt för utan möjligen den ansvarige utgivaren för den produkten. Under alla förhållanden är det så att om man har brutit mot gällande regler skall tillsynsmyndigheten naturligtvis se till att det åtgärdas.
Herr talman! Industriministern och jag är uppenbarligen överens om tagen, och det är jag nöjd med. Tack!

Herr talman! Statens invandrarverk har infört ett nytt förfarande vid behandling av ansökningar om svenskt medborgarskap i avsikt att förkorta handläggningstiden av dessa ärenden till mellan tre och fyra månader. Mot bakgrund härav har Birgitta Rydle frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att obalansen i behandlingen av ansökningarna om svenskt medborgarskap skall kunna rättas till, eftersom hon tycker att det förefaller egendomligt att nya ansökningar skall behandlas före dem som legat i två år eller längre. Invandrarverket har under senare år haft en stor ärendetillströmning. Detta gäller både tillståndsoch medborgarskapsärenden. Antalet öppna medborgarskapsärenden var i december 1990 ca Enligt vad jag har inhämtat från invandrarverket har verket inrättat en särskild extrastyrka med uppgift att avarbeta äldre ärenden under tiden som ordinarie personal arbetar efter den nya modellen med kortare handläggningstider. Härigenom kommer nya ärenden att handläggas snabbare samtidigt som balansen klaras av inom rimlig tid. Invandrarverket räknar med att ha avarbetat balanserna om drygt ett år.
Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Det innehåller precis de uppgifter som jag själv har fått från invandrarverket.

Nog borde regeringen kunna visa sin goda vilja och ingripa på något sätt! Ni är väl ändå intresserade av att tillmötesgå önskemålen från dem som vill bli svenska medborgare? Jag skulle också vilja ställa en fråga med anledning av uppgiften i svaret om att det förekommer förtursbehandling av ärenden: Det står bl.a. i lagparagraferna om svenskt medborgarskap att den som är gift med svensk medborgare på något sätt kan få förtur. Är det riktigt?
Herr talman! Jag kan bara konstatera att invandrarverket uppenbarligen självt också tyckt att det har varit oacceptabelt att man har blivit stående med 17 000 ärenden, varav en del är gamla. Det är därför man har infört nya rutiner för de ärenden som kommer in. Det är då viktigt att de ärendena inte blir liggande längst bak i kön. Men man har också inrättat en extra styrka -- och naturligtvis också begärt medel för det från regeringen -- för att kunna beta av mängden av gamla ärenden. Jag tycker att det visar att invandrarverket också har bedömt att det finns anledning att göra någonting åt det här, säkert på samma grunder som Birgitta Rydle.
Herr talman! Det är riktigt att det finns en ny styrka som skall direkthandlägga ärenden när de kommer från polisen. Det skall bli en väntetid på högst fyra månader. Men vilket råd vill invandrarministern ge dem som på det sättet nu verkligen blir förbigångna, dem som nu får vänta till sommaren 1992 på att få sina ansökningar behandlade medan de nya ansökningarna blir klara på fyra månader? Skall de som nu väntat så länge återkalla sin tidigare ansökan och lämna in en ny för att få den direkthandlagd?
Herr talman! Återigen: Man inför nya rutiner för att det i fortsättningen inte skall uppstå så här långa väntetider. Då är det självklart att man måste arbeta efter de rutinerna när det gäller de nya ärendena. Men dessutom har man alltså tillsatt en extra styrka som skall arbeta med de gamla ärendena. Jag kan inte förstå annat än att det är det enda sätt som man kan hantera det här på, om man vill göra någonting åt problemet. Det skulle vara helt oacceptabelt, tycker jag, att nu återigen bygga upp nya balanser med de nya ärendena.
Herr talman! En rak fråga till invandrarministern: Nog anser väl invandrarministern att det är en skriande orättvisa att de som mycket senare ansökt om svenskt medborgarskap skall få sina ansökningar behandlade före dem som har väntat i två år eller mer?
Herr talman! Jag tycker att det vore mycket olyckligt om vi byggde upp nya balanser när man nu har hittat nya rutiner. Jag kan bara försäkra dem som har väntat länge att den extra styrka som nu har satts in är tillsatt enbart för att möta deras berättigade krav att få sin ansökan behandlad så fort som möjligt.
Herr talman! Då tycker jag att den extra styrkan skulle göras betydligt större, så att man kunde hinna med att behandla de ärenden som väntar tidigare än senast under sommaren 1992. Jag tycker faktiskt att det är otillständigt av invandrarverket att på det här sättet behandla människor som har bott länge i Sverige och som inget högre önskar än att bli svenska medborgare. Det är otillständigt att låta dem vänta så länge som de får!

Herr talman! Mot bakgrund av ett enskilt ärende har Görel Bohlin frågat mig om det är mer motiverat att låta människor förföljda för sin politiska övertygelse stanna i Sverige än att låta dem som förföljs för sin kristna tro stanna här. Som Görel Bohlin vet är jag på grund av sekretessbestämmelser förhindrad att närmare gå in på enskilda ärenden här i kammaren. Utgångspunkten för bedömningen av en asylansökan är FNs flyktingkonvention.
Konkurrensutredningen föreslog en mycket längre gående avreglering än det parallellkoncessionssystem, som regeringen föreslår i proposition 87 vad gäller inrikesflyget. Vad är skälet till regeringens försiktighet vad gäller avreglering av den inrikes luftfarten? En syriansk familj i Sigtuna vars hela släkt och familj numera bor i Sverige blev i februari i år utvisad från Sverige. Familjen gömmer sig nu i Istanbul. Familjen är, liksom tidigare alla släktingar, förföljd för sin kristna tro. Familjens namn är Karademir.
Denna ger skydd åt den som befinner sig utanför det land i vilket han är medborgare därför att han känner välgrundad frukan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning. Detta finns också inskrivet i utlänningslagen. Någon åtskillnad vid bedömningen av förföljelse på grund av politisk eller religiös övertygelse görs således inte.
Är det mer motiverat att låta människor förföljda för sin politiska övertygelse få stanna i Sverige än att låta dem som förföljs för sin kristna tro stanna här?
Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Mot bakgrund av ett enskilt ärende vill jag ställa en principiell fråga om den religiösa övertygelsen som grund för asyl. Jag vet att religiös övertygelse kan utgöra grund för beviljande av asylansökan. Detta står inskrivet i lagstiftningen. Frågan är då om de rapporter som kommer om människor som blir förföljda på grund av sin religiösa tro accepteras. Sådana rapporter kommer från Turkiet, och de kommer från Amnesty Det enskilda fall som jag tar upp i min fråga rör en familj som kommer från en by som helt och hållet har tömts på kristna invånare. Alla deras släktingar och vänner finns i Sverige. Närboende i andra byar intill har tvingats följa med i religionsundervisning enligt islams lära. Har de på något sätt protesterat, så har de slagits av lärare och av kamrater. Personer förföljs, diskrimineras och har inte tillgång till de arbetsuppgifter som normalt skulle finnas för personer med samma utbildning och samma förmåga. Det förekommer alltså i Turkiet en smygdiskriminering förutom den rena förföljelsen. Jag skulle gärna vilja höra hur invandrarministern ser på detta. Finns det möjlighet att kontrollera dessa uppgifter, som även jag kan vidarebefordra? Är man i så fall beredd att ompröva ställningstagandena beträffande dessa kristna grupper? Man kan också se på denna fråga mot bakgrund av den förändring som har skett efter utbrottet av kriget i Mellanöstern. Detta har medfört en allt hårdare attityd gentemot kristna.
Herr talman! Jag kan försäkra Görel Bohlin att vi följer utvecklingen på alla områden som rör förföljelse av olika grupper i de länder som våra asylsökande kommer från. Inte minst gäller det de nu diskuterade länderna, eftersom vi har stora grupper asylsökande från länder i Gulfregionen och Till bilden skall självfallet alla typer av förföljelse räknas. Å andra sidan vill jag påpeka att det handlar om förföljelse. Diskriminering som sådan ger inte rätt till asyl i Sverige. Görel Bohlin bygger sin fråga på ett enskilt ärende, och jag har förståelse för detta. Jag kan tyvärr inte gå in i de enskilda ärendena och argumentera utifrån dem, även om jag ibland från den här talarstolen väldigt gärna skulle vilja göra det.
Herr talman! Jag tog det enskilda ärendet som ett exempel. Det finns hundratals, tusentals ärenden som kan styrkas av rapporter som kommit genom Amnesty och genom kyrkan. Det borde i sådana här fall i så fall även finnas en annan orsak till en generös bedömning. Just i det här ärendet är det frågan om en totalt isolerad familj, vars hela släktingskara, vars alla anhöriga redan finns i Sverige. Redan utifrån humanitära synpunkter borde man alltså i större utsträckning kunna göra en generös bedömning.
Herr talman! Jag skulle på rak arm kunna räkna upp minst tio olika grupper av människor som det bara under det här året från olika ledamöter i kammaren har framförts önskemål om att just de av humanitära skäl skall få en generös bedömning. Bohlin, är att hela släkten redan finns i Sverige, skall man enligt min mening ansöka om uppehållstillstånd utifrån de skälen och hänvisa till anknytningen. Men detta gör man i så fall från sitt hemland. Jag menar dessutom att det faktum att vi nu har så många människor från denna grupp i Sverige ändå tyder på att vi tid efter annan har tagit i beaktande den förföljelse som har skett gentemot gruppen i fråga. Det är ju av den anledningen det sedan tidigare finns så många av dem här. Bara detta faktum tyder enligt min mening på att vi faktiskt tar hänsyn även till dessa skäl.
Herr talman! Samtidigt som de svenska reglerna för flyktinginvandring har skärpts har situationen för detta slag av flyktingar förvärrats. Genom att den islamska läran har blivit statsreligion har detta även i mycket hög grad blivit en politisk fråga. Det är väldigt svårt för denna grupp av människor att söka skydd hos statsmakten; de får helt enkelt inte något skydd. Jag vädjar därför till invandrarministern att göra en annan och generösare bedömning i detta slag av ärende.

Herr talman! Birger Andersson har frågat mig om jag anser att finansieringen av de för kommunerna kostnadskrävande förslag som läggs fram i olika propositioner är i överensstämmelse med följande citat ur bil. 9 till budgetpropositionen 1991. Där står bl.a.: ''Kommuner och landsting åläggs inte nya uppgifter utan att de samtidigt ges möjlighet att finansiera eventuella nya åtaganden med andra medel än höjda skatter.'' I går redovisade jag här i riksdagen min syn på denna fråga med anledning av en interpellation av Åke Wictorsson. Jag anförde då bl.a. att jag anser att de förslag som regeringen lägger fram under budgetåret 1990/91 står i överensstämmelse med det nyss nämnda citatet.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att det, i samband med att budgetpropositionen kom till, förekom överläggningar mellan regeringen, finansdepartementet och Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. Därefter har regeringen lagt fram flera propositioner som innebär kraftigt ökade kommunala kostnader. Detta tror jag att finansministern och jag är överens om. Jag har träffat många upprörda kommunalpolitiker, som reagerar starkt över att kommunerna får allt större kostnader. Staten vältrar tydligen över det man inte klarar själv när det gäller statens ekonomi. Jag förmodar att även finansministern träffar en hel del kommunalpolitiker.
Herr talman! Även jag träffar många kommunalpolitiker och har givande diskussioner med dem i frågor som gäller kommunal ekonomi och statens ekonomi. I de överläggningar vi har haft har vi för ledningarna för Kommun och Landstingsförbunden redovisat de ståndpunkter som finns angivna i budgetpropositionen.
Herr talman! Jag har tillgång till en ledare i Svenska kommunförbundets tidskrift, och jag skall be att få citera ett par rader ur den. Rubriken lyder ''Kommuner drabbas hårt av löftesbrott'', och artikeln fortsätter: ''Under den korta tid som gått sedan regeringen lovade att inte lägga nya kostnadskrävande uppgifter på kommunerna, har den hunnit komma med en rad förslag, propåer och utspel, som alla försämrar kommunernas ekonomi.'' Under en bild av finansministern står vidare: ''Skattestopp och tvångsindragningar för kommunerna, men i gengäld inga nya kostnadskrävande uppgifter. Det lovade finansministern i januari. Är löftet redan glömt?''
Herr talman! Jag läser många beskrivningar i olika tidskrifter där man presenterar synpunkter på regeringen och finansministern. Det är inte allt som är guld som glimmar. Det tillhör journalisters rättigheter att få vara kritiska, och jag känner inte något behov av att ta på mig all den kritik jag läser i tidningarna. Jag har i mina svar i går och i dag gjort en samlad bedömning av relationen mellan staten och kommunerna när vi ser till uppgifter, finansiering och de lättnader vi ger i form av exempelvis avreglering. Den linjen tänker jag vidhålla. I den ligger en betydande möjlighet för kommunerna att få ut mer för pengarna. Jag tror att jag kan känna mig ganska lugn när det gäller redovisningen och utvecklingen av den kommunala ekonomin, i varje fall vad gäller detta och nästa år. Vi återkommer i kompletteringspropositionen med ytterligare uppgifter om detta.
Herr talman! Kan jag av finansministerns svar dra den slutsatsen att regeringen inte gjorde några åtaganden eller gav några löften och att den här beskrivningen är helt felaktig? Jag tror givetvis finansministern på hans ord, men jag är ändå litet förvånad över att Kommunförbundets och Landstingsförbundets företrädare så platt lade sig till marken i de överläggningarna. I finansdepartementets bilaga till budgetpropositionen står att kommuner och landsting skall ges möjlighet att finansiera eventuella nya åtaganden ''med andra medel än höjda skatter''. Om jag förstår det hela rätt avses med detta effektiviseringar. Är det rätt uppfattat?
Herr talman! Den frågan ligger utöver vad som ingick i behandlingen av budgetpropositionen. Vi har när det gäller den frågan tagit hänsyn till behov som har uppstått, och vi har i den frågan försökt hitta en med hänsyn till statens och kommunernas ansvar rimlig lösning.
Herr talman! Detta är en proposition som enligt min uppfattning helt och hållet beror på regeringens skatte och bostadspolitik. Jag är av den bestämda uppfattningen att regeringen i denna fråga borde ta hela kostnadsansvaret. Det är inte riktigt just av regeringen att överlämna en del av kostnadsansvaret på kommunerna just när det gäller den propositionen. Däremot kan jag hålla med om att det i vissa andra sammanhang kan vara nödvändigt att kommunerna hjälper till med effektiviseringar av olika slag. Men när det gäller vissa propositioner borde regeringen ta hela kostnadsansvaret. Delar finansministern min uppfattning?
Herr talman! Jag tycker att den uppläggning som regeringen har redovisat är rimlig. Propositionen är nu överlämnad till riksdagen, och vi får i debatten med anledning av den tillfälle att argumentera kring detta. Man skall enligt min uppfattning vara på det klara med att utvecklingen i fråga om bostäderna hänger samman med kostnadsutvecklingen. Det är inte skattereformen utan andra faktorer som ligger bakom. Det finns på den punkten sedan länge en fördelning av kostnadsansvaret mellan kommuner och landsting.

Herr talman! De kommunalpolitiker jag träffar är väl medvetna om att de måste hjälpa till att sanera Sveriges ekonomi, men de är inte beredda att ta hela ansvaret. Jag har här givit exempel på en proposition för vilken enligt min uppfattning staten borde ta hela ansvaret, och jag har i denna fråga samma uppfattning som de kommunalpolitiker som har talat med mig. Jag menar därför att finansministern i fortsättningen bör tänka på att det i fråga om vissa av de propositioner som läggs fram är nödvändigt att staten tar hela kostnadsansvaret.
Herr talman! Vi har också här i kammaren ett ansvar för statens finanser och för den samhällsekonomiska balansen. Innan man lovar ut några nya utgifter skall man ha klart för sig hur dessa skall finansieras. Jag har inte sett några förslag på finansiering av de ökade kostnader som skulle bli följden om man ändrade på den fördelning som regeringen har föreslagit. Detta är enligt min mening ett minimum av ansvar som man bör visa. Jag tror också att det för kommunernas del är oerhört viktigt att vi återskapar balansen i samhällsekonomin, får ned inflationstakten och därmed åtgärdar det som mest plågar kommunerna. Jag har mycket höga ambitioner när det gäller att varaktigt få ned inflationen så att kommunernas ekonomi kan saneras.
Herr talman! Jag skulle vilja rekommendera finansministern att tala litet mer med kommunalpolitiker av olika politisk färg, kanske i synnerhet med finansministerns egna partikamrater, de socialdemokratiska kommunalråden. Många av dem har i den här frågan samma uppfattning som jag.

Herr talman! Mona Saint Cyr har, med anledning av att jag vid ett besök i Östergötland skulle ha sagt att det är kommunernas ansvar att ordna sysselsättningen då företag läggs ner eller flyttar, frågat mig om detta är en ny policy från regeringens sida. Låt mig först säga att jag vid mitt besök i Östergötland aldrig har sagt, att det är kommunernas ansvar att ordna sysselsättningen då företag läggs ner eller flyttar. Svaret på frågan är alltså kort och gott nej. Vid företagsnedläggelser har staten såväl arbetsmarknadspolitiska som regionalpolitiska instrument till sitt förfogande för att söka ordna sysselsättningen. Men att ta fram själva kunskapen om behoven, när det gäller att regionalt bredda basen för en arbetsmarknad och därmed både rädda och öka sysselsättningen på en ort, måste göras regionalt. Samordning mellan olika länsorgan, kommuner, företag och fackliga organisationer måste därför komma till stånd för att bl.a. analysera inom vilka branscher näringslivet kan breddas för att därigenom bli mindre konjunkturkänsligt i framtiden. Det är naturligtvis utomordentligt viktigt att en i detta sammanhang drabbad kommun är med i en sådan samordning.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och för klargörandet av att det tydligen inte föreligger någon ny princip när det gäller ansvarsfördelningen mellan kommuner och regering. Åtskilliga kommunalmän i Östergötland höjde på ögonbrynen i samband med att de blev delaktiga av det här uttalandet. De fick ett intryck av att det var fråga om regeringen på kommunerna och kommunerna på företagen -- i likhet med katten på råttan och råttan på repet-leken. Och det var ju inte särskilt uppmuntrande. Det blev egentligen inte bättre. Detta är vad som har stått i pressen, och såvitt det har blivit mig rätt berättat -- och det tror jag, eftersom jag har fått det från tillförlitligt håll, även från partikamrater till statsrådet -- har vad som sades i Norrköpingsstudion sedan upprepats för dem som har blivit arbetslösa i Horn. Det har alltså förekommit i tidningar och i radio. Kommuninvånarna har intygat det, och kommunalrådet gjorde det så sent som i fullmäktigesammanträdet i går kväll. Även på arbetsförmedlingen har man bekräftat detta uttalande. Detta gör att man blir litet förvånad, och det är därför jag har ställt min fråga. Jag är helt införstådd med att man skall samordna olika insatser mellan länsorgan, kommuner och företag. Men det har framkommit ytterligare ett påstående, och jag kanske kan passa på att kontrollera sanningshalten i det. Statsrådet lär också ha sagt att det i första hand är kommunernas ansvar och att kommunerna sedan skall trycka på företagen, eftersom dessa har det slutliga ansvaret. Det kunde vara intressant att få en kommentar till detta, eftersom man frågar sig vilka instrument kommunerna har för att trycka på företagen.
Herr talman! Vid det här besöket i Östergötland hade jag en mycket bra diskussion med många kommunalpolitiker och med företrädare för många fackliga organisationer och företag. Allt som står i tidningarna är inte sant. Jag reagerade också på en artikel i Östgöta Correspondenten där det just sades att lösningen finns i kommunen. Jag försöker alltid föra diskussioner med kommuner, fackliga organisationer och företag när jag är ute i landet. I den här speciella diskussionen, som jag fortfarande anser var mycket positiv, sade jag att kunskapen om hur Ödeshög eller Horn skall utvecklas finns i Ödeshög resp. Horn. Kommunen, de fackliga organisationerna och företagen skall med hjälp av länsstyrelsen och länsarbetsnämnden söka sig fram till vad man vill utveckla och hur man skall använda de resurser som staten skall ställa till förfogande i enlighet med det ansvar som staten har när det gäller arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken. Det är i detta avseende som jag har sett brister på många håll ute i landet. Man har inte något forum och inte heller några former för denna samordning. Man tänker inte tillräckligt på hur man skall kunna bredda arbetsmarknaden i regionen för att bli mindre känslig för svängningar i konjunkturen. Om man är väldigt ensidigt beroende av en sektor och arbetsmarknaden i den sektorn viker, är det farligt, och då drabbar det hårt. Jag vill att arbetsmarknadspolitiken i ännu högre grad skall kunna hjälpa till att åstadkomma denna breddning. Det tycker jag vi hade mycket bra diskussioner om både i Ödeshög och i det telefonväkteri som Mona Saint Cyr talade om. Det sades inte att Horn själv skall lösa alla sina problem, men vi i Stockholm sitter inte inne med alla lösningar. Regeringen har en del av ansvaret för att se till att det finns resurser, men idéerna och förutsättningarna känner man bäst till lokalt. Det trodde jag inte var någon konstig sanning.
Herr talman! I fråga om att trycka på företag har jag personligen dåliga erfarenheter från min hemkommun, Kisa, när det gällde lokaliseringen av postgirots stansfilial en gång i tiden. Då var det staten som lade ned ett stort företag med kvinnlig arbetskraft. Det skedde med fackets benägna bistånd, eftersom facket i Stockholm föredrog att ha jobben där. Det fick till resultat att en mängd unga kvinnor i min lilla kommun förlorade sina arbeten. Det var mycket tragiskt för dessa kvinnor. Inte ens om arbetsgivaren är staten har vi alltså någon garanti för att man handlar rätt. Situationen i Kisa blev mycket svår och brydsam. Vi har på moderat håll ofta sagt att vi vill att den offentliga sektorn skall ha konkurrens. I min kommun finns de flesta arbetstillfällena just inom den offentliga sektorn -- inom hälso och sjukvården, barnomsorgen och äldreomsorgen. Där skulle det kunna betyda en del om vi fick alternativ till de offentliga monopolen.

Herr talman! I utrikesutskottets betänkande UU14 behandlas bl.a. Sveriges representation i utlandet. Utskottet konstaterar i likhet med förra året att den snabba demokratiseringsprocessen i Central och Östeuropa ställer den svenska utrikespolitiken inför nya utmaningar och möjligheter. Utvecklandet av Sveriges bilaterala förbindelser med länder som nu demokratiseras kommer att ställa större krav på utrikesförvaltningens resurser. Det gångna årets händelsutveckling i de tre baltiska staterna har ytterligare understrukit behovet och värdet av det av oss moderater tidigare framförda kravet på en svensk diplomatisk representation i de tre baltiska huvudstäderna. Det är därför positivt att utredningsmannen i den nyligen avslutade Östeuropautredningen, som tillsattes för att göra en samlad översyn av verksamhetsinriktningen och resursbehovet i Central och Östeuropa, föreslog att personalstyrkan vid avdelningskontoren i Tallinn och Riga skall förstärkas med sammanlagt fyra tjänster. Kontoren skall också enligt förslaget tillföras speciell kompetens när det gäller biståndsfrågor, informationsfrågor samt administrativa, konsulära och kulturella frågor. Vi välkomnar denna förstärkning som tillgodoser de yrkanden som vi moderater fört fram när det gäller tilldelandet av tillräckliga resurser och arbetsmöjligheter som svarar mot de närmaste årens avgörande utveckling i de baltiska staterna. Vi har också i den moderata motionen särskilt betonat värdet av en kvalificerad politisk rapportering och ekonomiska kontakter samt av att viseringsärendena kan hanteras snabbt för att underlätta resandet och möjliggöra täta kontakter mellan Sverige och de baltiska staterna. Vi noterar också med tillfredsställelse att Sverige kommer att öppna ett informationskontor även i Vilnius. Därmed har ytterligare ett sedan länge framfört moderat krav tillgodosetts. Herr talman! Sveriges Radios sändningar på estniska och lettiska har bidragit till att stärka de svenska förbindelserna med Estland och Lettland. Redan vid förra årets budgetbehandling betonade vi moderater vikten av att sändningar även på litauiska kom till stånd. Vi ville också anslå 1 milj.kr. extra till Sveriges Radio för att göra detta möjligt. Tyvärr avstyrkte utskottets majoritet då vårt yrkande. Under det gågna året har emellertid sändningar på litauiska kommit i gång och pågår tills vidare. Behovet av utvidgade sändningar på estniska, lettiska och litauiska framstår i dag som uppenbart. Sverige kan spela en viktig roll när det gäller att se till att baltiska medborgare får tillgång till ett allsidigt och kontinuerligt nyhetsflöde. De sovjetiska hoten och ockupationen av de lokala radio och TV-stationerna understryker vikten av fria etermedia. Vi moderater har därför i vår motion föreslagit att ytterligare 3 milj.kr. anslås för att möjliggöra utvidgade sändningar på estniska och lettiska och permanenta sändningar på litauiska i samma omfattning. Vid årdets budgetbehandling har vi med glädje kunnat konstatera att utskottet stöder det moderata förslaget och anser att radiosändningarna från Sverige på de tre baltiska språken fyller en symbolisk funktion som uttryck för vårt lands stöd för Baltikums självständighetssträvanden och en viktig praktisk informationsfunktion för utsatta människor. Utskottet uttalar även att det finns en stor efterfrågan på utländska sändningar. Sveriges Radios programverksamhet för utlandet för att tillgodose detta tillstyrks. Vi konstaterar också med tillfredsställelse att utskottet uppmanar regeringen att återkomma i tilläggsbudgeten med ett sådant förslag. Herr talman! Att människor på olika sätt engagerar sig för fredsarbetet är positivt och angeläget. Men det är enligt vår mening osäkert om man genom särskilt stöd skall ge vissa organisationer särskilda resurser för att driva opinionsbildning i dessa frågor. Vi anser att det är viktigt att det svenska föreningslivet inte blir beroende av riktade bidrag från staten. Skall det civila samhället värnas, måste vi också slå vakt om ett fritt och oberoende föreningsliv. Därför bör den styrning som ligger i att staten utpekar verksamhetsinriktningar för ideella föreningar avskaffas. Vi föreslår att detta anslag under F 3 reduceras till Vi kan inte heller ställa oss bakom utskottets principiella syn att detta anslag på sikt bör öka till att motsvara 1 " av försvarsanslaget. Att höjningen av ett anslag automatiskt skall knytas till höjningen av ett annat är främmande för svenska budgetprinciper, och vi anser denna koppling helt omotiverad. Inte heller delar vi uppfattningen att en internationell kunskapsbank för försvarsindustrins omställning skall finansieras med statliga medel. När krigsmaterielindustrin på olika håll i världen kommer att genomgå en omstrukturering till följd av en internationell nedrustning, anser vi att det i första hand är företagen själva och industrins branschorganisation som bör göra de erforderliga utredningarna och samla de praktiska erfarenheterna av den övergång från militär till civil produktion som gjorts på olika håll i världen. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 6 och i övrigt bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Centerpartiet betonar vikten av ett alltmer intensivt samarbete med alla Europas länder. Tjeckoslovakiens president mottogs i torsdags med ovationer i NATOs högkvarter. Han bad om förlåtelse för allt det hat hans folk lärt sig att rikta mot väst och vädjade om västvärldens stöd i den svåra ekonomiska omställningen som hans land nu genomgår. Vaclav Havel väcker en djup sympati och hopp om framtiden. Man känner en stor lust att komma nära ett folk som har en så skön president. De flesta svenskar är ivriga att hjälpa Polen och de baltiska staterna i deras kamp för bättre levnadsförhållanden. Många ger frivilliga bidrag och far dit på egen bekostnad och levererar redskap och andra förnödenheter. Särskilt viktigt är det att det tekniska bistånd som vi lämnar är så framsynt modernt att miljön räddas. Vi har i hög grad vår miljö gemensam med våra grannländer. När familjejordbruket nu åter blir verklighet och de enorma socialiserade gårdarna delas upp i lagom stora enheter, är det viktigt att det s.k. alternativa, eller ekologiska, lantbrukets möjligheter också demonstreras. Det gäller att kunna bruka gårdens resurser uthålligt, utan att behöva köpa kemikalier och andra insatsråvaror. Det är bra att regeringen föreslår 300 milj.kr. till Baltikum, Central och Östeuropa. Det tragiska är emellertid att regeringen tar pengarna från uhjälpen. De fattigaste ländernas behov av samarbete och bistånd är nu större än någonsin. Under några decennier utvecklades u-länderna positivt, särskilt om man ser till FNs index för mänsklig utveckling, HDI. Livslängden och läskunnigheten ökade, och fler kunde bestämma över tillräckligt stora resurser för en anständig levnadsnivå. Men utvecklingen har blivit negativ efter oljechockerna på 70 och 80-talen och den enorma skuldbörda som de internationella bankernas överlikviditet vältrade över på u-länderna. Resursflödet går nu från u-länderna till i-länderna. Kyrkornas u-forum säger: Stoppa u-ländernas bistånd till de rika. U-länderna är också med rätta oroade över att de rika länderna nu ägnar sig mer åt att hjälpa östländer än åt deras enorma behov. Sverige har nu gjort sällskap med de ljummare biståndsgivarna i Europa och börjat urholka uhjälpen. Centern vill behålla enprocentsmålet och stödja central och östländerna via en ny anslagspost i UDs budget: A 10. Vi föreslår 300 milj.kr. för nästa budgetår men vill att anslaget skall fördubblas under den kommande treårsperioden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Vi fick nyss av Inger Koch en klar deklaration om att moderaterna tar avstånd från allt statligt stöd i detta sammanhang. Det är välgörande när man talar i klartext, men jag är ganska chockerad över hennes inlägg. Riksdagen har slagit fast målsättningen att detta anslag bör uppgå till minst 1" av försvarsbudgeten. Detta år bryter regeringen utvecklingen och föreslår en reell minskning. Centerpartiet anser att vi åtminstone inte skall tillåta att anslagsutvecklingen går i motsatt riktning mot det mål som riksdagen tidigare lagt fast och föreslår en ökning med 1,5 miljoner. Kriget som metod att lösa konflikter blir allt orimligare. När motsättningarna mellan öst och väst nu minskat har de fruktansvärda klyftorna mellan rika och fattiga, mellan nord och syd, blivit en påtaglig konfliktrisk. Vapenhandlarna tjänar miljarder på att sälja till u-länder. Vapenströmmarna till syd är strida. Ett nytt skrämmande mönster avtecknar sig. När den rika världens ekonomiska intressen hotas, kommer det alltid att gå att finna en regim som bryter mot folkrätten att slå ned. Det är livsviktigt att stödja de krafter som söker andra sätt att lösa konflikter än genom våld.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
Herr talman! Vi tar inte alls avstånd från allt statligt stöd på detta område, Birgitta Hambraeus. Vi föreslår att det skall reduceras. Men det finns fortfarande, enligt vårt förslag, 10 milj.kr. kvar på detta anslag. Vi tycker att det är mycket pengar. Freds och konflikforskningen är mycket viktig. Jag tror att sådan forskning i all synnerhet behövs i det läge som vi nu befinner oss i. Vi har därför i andra sammanhang föreslagit att det skall inrättas två professurer som sysslar med detta, en vid Uppsala universitet och en vid Stockholms universitet. Detta har inte bifallits tidigare. Nu kommer förslaget att behandlas i ett annat utskott. Vi hoppas att centern stöder oss där.
Herr talman! Jag är glad att Inger Koch något fick bredda sitt inlägg. På hennes första inlägg lät det som om man bara ville reducera det statliga anslaget till den oerhört viktiga freds och konfliktforskningen, liksom till de rörelser som försöker samla nya idéer och nya människor, så att man skall kunna finna nya vägar för konfliktlösning. Fortfarande vill alltså moderaterna reducera det fria anslaget. Centerpartiet anser att det är en absolut felaktig väg att gå. Därför har vi föreslagit att det skall anslås ytterligare 1,5 milj.kr.
Herr talman! Informationen i Sverige om EG frågorna kan sägas ha drivits helt på massmediernas villkor. De politiska partierna har därför här samma svårigheter att vinna gehör för sina ståndpunkter som när det gäller många andra frågor. Det faktum att vi nästan helt saknar resurser för en allsidig bedömning av Sveriges möjligheter till samarbete med de övriga europeiska länderna gör att vi behöver en bred belysning av EG och Europafrågorna. Nästan alla partier har ju uttalat sig för en folkomröstning i EG-frågan.

Vi bör alltså placera bidragen till Baltikum, Central och Östeuropa utanför biståndsbudgeten. Jag tycker att detta är helt klart. Det har också under lång tid ständigt riktats frågor om sambandet härvidlag. Det finns inte tillstymmelse till rationalitet i att låta i och för sig angelägna biståndsbehov beträffande Baltikum, Central och Östeuropa konkurrera med det traditionella u-landsbiståndet. F 3-anslagets storlek och fördelning belyser också skillnaden i synsätt när det gäller det som samhällets stöd används till.

Det mycket blygsamma enpromillemålet borde mot denna bakgrund vara någonting självklart. SIPRI, har haft anslag som under ett antal år har urholkats. Jag tycker att det är självklart att vi redan nu bör börja med att återställa 1985 års reala nivå. Enligt min mening finns det i dag ännu mindre möjligheter att vända sig mot förslaget i vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma reservation, om man 1985 ansåg att nivån var rationell. Argumenten för att vi skall uppnå den ifrågavarande nivån är alltså ännu starkare i dag. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där vänsterpartister finns med.

Herr talman! De flesta av de förslag som utrikesutskottet har i sin anslagsframställning i det här betänkandet tycks mig väl avvägda. Jag skall koncentrera mig på det fåtal punkter där vi inom miljöpartiet har kommit till helt andra resultat och prioriteringar. Jag skall också ta upp några principfrågor som närmast tillhör kategorin ''m.m.'' Under den senaste tiden har vi allt bättre förstått att de flesta av riksdagens partier vill ha en folkomröstning i EG-frågan. Möjligen kommer meningarna att gå isär huruvida den skall vara beslutande eller rådgivande. Troligen kommer det att gå isär angående vilka frågor som skall ställas. Redan finns det, herr talman, olika uppfattning om huruvida en sådan folkomröstning skall föregå våra förhandlingar om medlemskap i EG eller hållas efter dessa. I varje fall vill man tydligen att folk skall ta ställning. Förmodligen vill man också att folk skall veta vad frågan gäller. Förvånande är det då att utrikesutskottet avstyrkte vårt och vänsterpartiets yrkande om att vissa medel, exempelvis 20 milj.kr., skall avsättas för information gällande Europafrågorna. Så gäller det anslagen till information och forskning om fred och nedrustning. Den åsyftade proportionen mellan denna ram, F 3, och försvarskostnaderna är 1:1000, en promille, herr talman! Men inte ens detta mäktar man med i dagens statsfinansiella läge, som det heter. Nog borde man vända på det och säga att man i dagens internationellt instabila läge inte kan ha råd att vara utan en ökad kunskap om och en ökad informationsspridning om förutsättningar och villkor för en varaktig fred. Den där promillen skulle löna sig, dels ekonomiskt, eftersom behovet av försvarsutgifter kanske skulle minskas i en fredlig värld, dels mänskligt, eftersom varje krig innebär oerhörda mänskliga lidanden. I våra reservationer 8--12 har vi gemensamt med vänsterpartiet beskrivit en del projekt, som verkligen skulle göra rätt för utökade anslag från F 3-ramen. Det här gäller ideella föreningar, fredssträvande besjälade individer som vi bör stödja aktivt. Intressant och något deprimerande är moderaternas negativa inställning att sådant arbete skall göra av enskilda initiativtagare. Vi tycker att sådant arbete skall göras och att man skall inspirera till det. Låt mig också kommentera den stora ökningen av EFTA-anslaget, som motiveras av uppbyggande av institutioner för samarbetet med EG. Just nu är det väl informationen om EG som är viktig. Det är den situation som vi har nu. Vi har inte kommit längre än. Vi vill som sagt bygga upp informationen och öka kunskapen. Därför föreslår vi en ändring av profileringen av anslaget. Så några ord om FN och jämlikheten. Självfallet är det omöjligt att påverka olika länders representation i FN i sådana här frågor. Man har ju också mycket olika syn på kvinnofrågor i olika länder. Det finns olika religioner och olika kulturer. Men just därför är det så viktigt att de internationellt anställda inom organisationen visar att könskvotering är möjlig och att den är önskvärd. Man har faktiskt också i FN bestämt att könskvotering skall eftersträvas. Det skall vara minst 35 % av det minst representerade könet. Men hittills har effekten varit att de lägst betalda arbetena huvudsakligen besätts av kvinnor, medan män återfinns i stor majoritet vid nivå D och högre. Speciellt har hittills inte någon kvinna varit generalsekreterare och inte heller har någon mig veterligt varit en seriös kandidat till den posten. Detta är, herr talman, inte bara en rättvisefråga. Mycket skulle också vinnas på att kvinnligt tänkande spelar den framträdande roll i den organisation som är satt att skydda freden i världen. Herr talman! Jag står bakom alla de reservationer som Inger Schörling undertecknat. Men speciellt vill jag yrka bifall till reservation 2, om anslag till informationskampanjen om EG, till reservation 4 som gäller jämställdheten inom FN och till reservation 9 där ett antal ideella organisationer namnges för vilka vi vill ha ökat stöd; det är Jordens vänner, U-landshjälp, Folk till folk, Framtiden i våra händer och Svalorna. Givetvis gäller det många många fler som utför ett fantastiskt arbete för fred, solidaritet och internationell förståelse.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till utrikesutskottets betänkande på samtliga punkter. Karl-Erik Svartberg och jag har delat upp majoritetens yttranden mellan oss. Karl-Erik Svartberg kommer senare att bl.a. tala om organisationsanslagen. Det är alltså ingen oartighet mot tidigare talare när jag nu inte bemöter bl.a. Svartberg att göra. Detta betänkande, herr talman, handlar ju om den svenska utrikesförvaltningen, om alla våra känselspröt runt om i världen i kontakter med alla andra länder och alla andra folk. Det handlar om pengarna till utrikesförvaltningen i Stockholm. Det handlar om våra insatser för att förbättra förhållandena i Östeuropa. Det är ett utomordentligt viktigt anslag och diskussionen om det följs mycket noga i hela världen. Man läser utrikesutskottets betänkande och riksdagens protokoll på alla Sveriges ambassader och beskickningar runt om i världen. Det är klart, herr talman, att från tid till annan förskjuts tyngdpunkterna i det internationella arbetet; vissa delar av världen blir mer intressanta vissa tider och mindre intressanta andra tider. Då gör man omdisponeringar -- självklara förändringar -- av våra resurser på olika håll i världen. Nu sker en uppbyggnad av våra resurser i östra och centrala Europa på grund av den fantastiska utveckling som vi upplevt där. Det betyder att vi måste flytta resurser från några andra platser till östra Europa. Det kommer sedermera förslag till riksdagen om detta. Redan nu har nya befattningar inrättats i Baltikum och vi överväger hur man skall förstärka resurserna i de andra nu fria demokratierna i centrala och östra Europa. Riksdagen får sedermera förslag om omdisponeringar på den punkten. Alldeles klart är, mina damer och herrar, att vi inte kan minska utrikesförvaltningens totala resurser. Hambraeus var mycket tyst om detta i talarstolen -- är att skära ner 50 milj. på de redan knappa resurser som utrikesförvaltningen disponerar. Det betyder att man måste lägga ned åtminstone tio ambassader i världen -- väljer man småambassader måste man lägga ner många fler -- för att spara 50 milj. Jag tycker att det närmast är en förolämpning mot den hårt arbetande utrikesförvaltningen som runt om i världen, ofta med betydande underbemanning, arbetar för att förbättra Sveriges kontakter, för att sprida kunskap om Sverige och för att förmedla information om sina länder till den svenska utrikesförvaltningen. Jag skulle tycka att det vore värdefullt om Birgitta Hambraeus ville redovisa för kammaren var resurserna skall tas. Var skall ni skära 50 milj.? Tala om det för den del av utrikesförvaltningen som så småningom kommer att läsa protokollet från den här riksdagsdebatten. Vi ökar särskilda insatser till Baltikum, dit vi i år, liksom tidigare år och också det kommande, ger 300 milj. Det är diskussion om var de pengarna skall tas. Jag har tidigare i kammaren beklagat att det visat sig nödvändigt att ta dem från biståndsanslagen. Vi har inga andra friska pengar. På den punkten råder det nu delade meningar mellan representanter i utrikesutskottet. Det finns de som vill ha ett särskilt anslag; centerpartiet vill ha det för det anslag vi diskuterar i dag. Socialdemokraterna tar pengarna från biståndsanslagen, som vi kommer att diskutera den 2 maj. Det gör även folkpartiet, men folkpartiet ökar på anslaget litet för att få utrymme för de här pengarna. Den debatten tar vi sedan. Jag vill bara för dagen säga att jag naturligtvis mycket beklagar att det inte har varit möjligt att hitta 300 friska miljoner de här åren -- förra, detta och nästa år -- utan att vi har varit tvungna att ta pengarna från biståndsanslagen. Gösta Lyngå talade om folkomröstning. Det blir sedermera ett betänkande till kammaren om de förslag om folkomröstning som har lagts från olika partier. Det finns olika alternativ som vi för närvarande resonerar om. Det finns de som önskar att man skall ha en folkomröstning innan en ansökan om medlemskap lämnas till EG. För min egen del är jag av den bestämda uppfattningen att om det skall hållas en folkomröstning skall beslutet om det fattas av den riksdag som väljs i höst, och att det i så fall skall vara en folkomröstning först vid den tidpunkt då vi har ett avtal att rösta om. Andra vill som sagt att man skall ha en folkomröstning vid annan tidpunkt. Betänkandet kommer till riksdagen och vi kommer att behandla denna fråga någon gång i juni. Det finns förslag om särskilda medel för att sprida upplysning om EG. Det har utskottet också uttalat sig om och föreslår att regeringen återkommer till riksdagen med pengar på tilläggsstat för att ge en omfattande EG-information. Vi gör bedömningen att det är viktigt. Det är mycket viktigt. Vilken anslutningsform vi än skall ha och vilka relationer vi än skall ha till den gemensamma marknaden är det av största betydelse att medborgarna så långt som möjligt informerar sig om vad det här betyder. Herr talman! Det är viktigt med den ökade satsningen i östra Europa. Jag skulle kunna tänka mig att vi under kommande år måste öka insatserna där. Det är dyrt. Det krävs insatser av skilda slag, inte minst samarbete på miljöområdet. Jag vill till slut tillägga att det ju inte bara är via dessa anslag som Sverige engagerar sig i östra Europa. Strax före jul anslog vi över en halv miljard i den östeuropeiska utvecklingsbank ur vilken östra och centrala Europa kan få låna pengar för sin satsning på industriell utbyggnad och miljö. Herr talman! Än en gång yrkar jag bifall till utrikesutskottets förslag.
Herr talman! Stig Alemyr beklagade att man hade varit tvungen att ta 300 milj. från biståndet. På samma sätt beklagar vi från centerpartiets sida att vi, för att få vårt budgetalternativ att gå ihop, varit tvungna att ta 50 milj. från UDs förvaltningsanslag. Det är en fråga om prioriteringar. Vi vet att det pågår utredningar inom UD, och regionambassader kan förmodligen vara en god lösning. Samtidigt har vi konstaterat att det nu i det mer intensiva samarbetet med öst kan behövas mer resurser. Men vi tycker att det är viktigare att hålla uppe biståndsanslaget; socialdemokraterna prioriterar annorlunda.
Herr talman! Det förekommer ju redan väldigt mycket information när det gäller EG-situationen, men den drivs på företagarnas villkor. Det är de som lägger mycket pengar på reklam för ett EG som de ser som ett kortsiktigt ekonomiskt lönsamt företag. Det är säkert en korrekt bedömning från deras sida. Men mot det måste sättas en allsidig information om vad som händer med arbetslöshet, vad som händer i kvinnofrågan m.m. Jag kan inte se att det finns särskilt stor anledning att vänta med sådan information. Det är faktiskt bråttom. Det är nu frågan diskuteras och det är nu en allsidig information behövs. När det gäller tiden för folkomröstning tyckte jag mig höra -- och det var jag mycket tillfredsställd över -- att Stig Alemyr menar att den skall ske redan vid höstens val. Var det korrekt uppfattat är jag mycket glad, var det inte korrekt uppfattat kanske jag kan få en korrigering.
Herr talman! Det var inte korrekt uppfattat. Det är den riksdag som väljs vid höstens val som har att fatta beslut om eventuellt kommande folkomröstning. Jag vill vidare säga till Gösta Lyngå att det redan förekommer i mycket stor utsträckning information om EG inom de politiska partierna och inom folkbildningsorganisationerna. Centerpartiet har satt i gång en stor kampanj för att informera, vi gör det inom mitt eget parti, inom ABF och i fackföreningsrörelsen. Jag är ofta ute på möten och informerar om hur riksdagen ser på EG-frågorna. Det pågår alltså något alldeles utomordentligt viktigt. Jag tror att vi skall stödja det ytterligare. Det är min bedömning att informationen skall kunna öka genom ytterligare samhälleliga insatser över framför allt folkrörelserna. Jag är, Birgitta Hambraeus, naturligtvis medveten om att man måste göra prioriteringar, men ändå är det ganska rimligt att begära av er att ni skall precisera var ute i världen vi skall dra ned på resurserna med 50 miljoner. Idén om regionambassader är inte dum. Jag tror att man t.ex. skulle kunna bygga upp regionala ambassader i södra Afrika i samband med utvecklingen där -- men det blir inte billigare. Jag har tittat på detta: det går åt lika mycket folk och det blir många resor. Organisationen blir effektivare, men det finns ingenting som säger att det automatiskt blir kostnadsbesparingar genom regionala ambassader. Ändå är idén så bra att man bör pröva den. Centralamerika är ett område i världen där regionala ambassader kan vara av betydelse. Jag vill alltså fortfarande, herr talman, pressa Birgitta Hambraeus på ett besked. Vill centerpartiet tala om för vårt folk runt om i världen var ni vill lägga ned dessa tio ambassader?
Herr talman! Jag försökte göra klart att jag anser att det är brådskande. Väldigt mycket görs redan nu för en allt starkare EG-anpassning, och preludier till en EG-ansökan är i full gång. Det är mycket viktigt att folkomröstningen kommer i ett skede när den kan påverka utvecklingen. Det är ändå så att folket skall påverka utvecklingen av sin framtid. Jag tycker att både den ekonomiska satsningen på en informationskampanj, som skall genomföras på ett objektivt sätt, och själva folkomröstningen skall äga rum så snart som möjligt.

Herr talman! Riksdagen har inte som uppgift att i detalj lägga sig i hur regeringen skall göra prioriteringar. Stig Alemyr vet mycket väl att regeringen måste utreda det och komma med ett förslag till riksdagen. Det pågår ett rationaliseringsarbete inom UD, och vi har sagt att man bör överväga inte minst regionambassader som en möjlighet. Det förefaller mycket märkligt att en regionambassad, där en ambassadör har hand om flera länder, skulle bli lika dyr som ambassader i samtliga länder i regionen. Det måste vara ett missförstånd från Stig Alemyr.
Herr talman! Birgitta Hambraeus försöker krångla sig ut ur denna svårighet genom att säga att det inte är riksdagen som skall besluta var vi skall lägga ned ambassader. Det har vi gjort nästan vartenda år. Vi har haft bataljer om generalkonsulat i Milano, om generalkonsulat i norra Nordamerika osv. och har -- efter regeringens förslag -- diskuterat var man skall dra ned på eller öka verksamheten. Nu beslutar vi om att öka insatserna i östra Europa. Det är klart att det är regeringen som gör utredningsarbetet och som har att komma till riksdagen, men 50 miljoner är en dramatiskt stor summa. En sådan minskning betyder så kraftiga neddragningar att man inte bara kan säga att regeringen får klara detta på något sätt. Vad regeringen nu håller på att försöka ordna är sådana omprioriteringar med nuvarande anslag att vi kan öka insatserna i östra och centrala Europa. Det betyder ganska hårda bud på sina håll. Men därutöver vill ni dra ned 50 miljoner på anslagen, vilket, som jag har sagt, motsvarar minst tio ambassader. Det är er skyldighet att tala om varifrån det skall tas.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt med anledning av motion U632, som rör förbindelserna med Republiken Kina . Vi motionärer är klart besvikna över den behandling motionen fått i utrikesutskottet. Det verkar som om utskottet inte riktigt förstått vad vi är ute efter. Måhända kan denna brist på förståelse hänga samman med att vi uttryckt oss oklart i motionen och dess hemställan. Jag skall därför ta kammarens tid i anspråk en stund för att försöka förklara varför vår motion är så viktig. Motionen framhåller den enastående ekonomiska utveckling som Republiken Kina genomgått och hur handelsutbytet mellan Sverige och Taiwan ständigt ökat, så att Republiken Kina nu är Sveriges näst största handelspartner i Asien efter Japan. Motionen klargör också hur förbindelserna mellan Sverige och denna viktiga handelspartner fungerar i avsaknad av officiella diplomatiska relationer. På detta område finns hinder som enligt vår uppfattning måsta undanröjas i så stor utsträckning som möjligt. Jag hade förmånen att nyligen tillsammans med en riksdagskollega göra ett studiebesök i Republiken Kina. Vi fick mycken intressant och nyttig information om förhållandena i republiken och om handelsförbindelserna med Sverige. Vi hade under veckan två sammanträffanden med chefen för det ännu så länge privatfinansierade svenska handelskontoret i Taipei, Swedish Industries Trade Representative Office . Det är framför allt den information som gav oss då som styrkt mig i min uppfattning att något måste göras för att förbättra förbindelserna mellan de båda länderna. Jag skall här kortfattat redogöra för SITROs information och synpunkter. Vi fick veta att Republiken Kina står inför sin största satsning någonsin. Under åren 1991 till 1996 avser republiken att genomföra en infrastrukturell investeringsplan, som totalt kommer att omfatta ca Som de för svenskt vidkommande mest intressanta projekten redovisades: 2. En miljövårdssatsning om totalt ca 210 miljarder kronor med investeringar inom luft-, vatten och avfallshantering. 3. Transport och telekommunikation, där man lägger de största investeringarna med totalt ca 570 4. Bostäder och byggande, där satsningen omfattar ca 228 miljarder kronor på bostäder och offentliga byggnader. Bl.a. beräknas drygt 900 000 nya lägenheter byggas under perioden. Det preliminära underlag som presenterats antyder klart enligt SITRO att sexårsplanen inte enbart innehåller osedvanligt goda förutsättningar för svensk varuexport till Republiken Kina utan också för industriellt samarbete inom en rad områden. SITRO framhöll också, att Taiwans politiska isolering i kombination med kineskulturens utpräglade prestigekänslighet gör landets myndigheter ytterst känsliga för alla sådana politiska gester som kan tolkas som uttryck för en positiv inställning till Republiken Kina. Detta faktum får, naturligt nog, konsekvenser dels för de politiska konkurrensmedel som måste användas i syfte att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för handelsrelationer med Taiwan, dels för de lokala representationskontorens roll och uppgifter. Vid vår förfrågan om vad som inrymdes i begreppet politiska konkurrensmedel klargjorde SITROs chef att de främst utgjordes av direkta myndighetskontakter, representationskontorens officiella status och vad man kallade reciprociteten. Det framhölls att kraven på direkta myndighetskontakter har växt i takt med republikens ekonomiska framgångar och att de i dag utgör det viktigaste och effektivaste av de politiska konkurrensmedlen. Andra länder förväntas numera inbjuda taiwanesiska myndigheter och politiska befattningshavare för överläggningar eller möten med deras resp. motparter. SITRO framhöll också, att av likvärdig eller ännu större betydelse är motsvarande besök i Republiken Kina. etablerat ett nytt, högre riktmärke. Man bedömer, att övriga länders agerande under 1990 och hittills under 1991 har tvingat upp nivån för effektiva insatser till minister och statssekreterarnivå. Sverige har hittills inte i tillräcklig utsträckning utnyttjat de möjligheter som detta konkurrensmedel erbjuder. När det gäller representationskontorets officiella status konstaterade SITRO, att helt privatfinansierade kontor inte längre anses tillräckligt, men menade att Exportrådets övertagande av SITRO vid instundande halvårsskifte ger Sverige en tillfredsställande position på detta område. Man varnade dock för att nästa steg i utvecklingen, vilket för övrigt redan påbörjats, blir krav på att kontoren skall ledas av personal som är utsänd från resp. lands UD eller motsvarande officiell myndighet. Reciprociteten avser främst likvärdiga villkor för de utländska representationskontoren i Taipei och republikens kontor i utlandet. De utländska kontoren i Taipei har alla, inkl. Sveriges, medgivits vissa privilegier, dock i något varierande omfattning. Villkoren ger helt klart vissa, främst ekonomiska, lättnader för kontoren samt dessutom lätt och smidig tillgång till myndigheterna i republiken. Det senare underlättar enligt SITRO kontorens arbete i stor utsträckning och får betraktas som betydligt värdefullare än de rent ekonomiska fördelarna. Reciprocitetskravet har växt sig allt starkare, och SITRO anser att det inte helt kan uteslutas att allt striktare regler kan komma att införas och att kontors privilegier kan komma att inskränkas eller annulleras om alltför stora skillnader i villkoren består. Republiken Kinas kontor i Sverige har hittills inte erbjudits likvärdiga villkor. Det är därför enligt SITRO angeläget att en bättre balans uppnås i detta avseende. Inte främst inför risken att SITROs ekonomiska privilegier skulle försvinna, utan snarare på grund av att den nuvarande obalansen utnyttjas till vår nackdel i en rad andra, viktigare frågor. Avslutningsvis vill jag understryka att länder bedöms utifrån den grad av flexibilitet man visar i ovannämnda frågor. Sverige uppfattas för närvarande ligga någonstans i mitten på den europeiska skalan. Om vi önskar förbättra denna position, något som torde vara önskvärt med tanke på de stora statliga investeringarna under 90-talet, krävs att vi agerar kraftfullt främst vad gäller direkta myndighetskontakter och i reciprocitetsfrågan. Självfallet är det vidare så, att frivilliga ''eftergifter'' betalar sig bättre än de som tvingas fram under en förhandlingssituation. Av egenintresse bör Sverige därför identifiera sakfrågor där vi på eget initiativ kan genomföra förbättringar, något som dessutom skulle skapa en situation där även vi kunde ställa krav. Detta, herr talman, var vad vi ville uppnå med vår motion. Jag inser att det knappast lönar sig att mot ett enigt utskott yrka bifall till motionen. Men, herr talman, vi skall återkomma vid ett senare tillfälle. Jag hoppas dessutom, som utrikesutskottets ordförande Stig Alemyr sade, att man inom utrikesdepartementet läser riksdagsprotokollen och därefter redan nu påbörjar det viktiga och nödvändiga arbete som krävs för att på allvar förbättra förbindelserna med Republiken Kina.

Herr talman! Birgitta Hambraeus sade nyss i sitt replikskifte med Stig Alemyr att hon beklagade att centern för att få sitt budgetförslag att gå ihop hade tvingats föreslå en neddragning av storleksordningen 50 milj.kr., vilket skulle gå ut över svensk representation utomlands. Det var bra att hon i varje fall beklagade det. Det vore mycket olyckligt om en sådan politik skulle förverkligas just nu eller de närmaste åren på grund av de mycket stora förändringar som har ägt rum. Med de demokratiska revolutionerna i Östeuropa och andra förändringar de senaste åren kommer kraven på svensk närvaro sannolikt att öka i många delar av världen. I det betänkande som vi nu har framför oss refereras vissa av de omprioriteringar och nya insatser som görs på grund av dessa stora internationella förändringar. Jag tänker då särskilt på den förstärkta svenska närvaron i Baltikum som kommit till dels på grund av den stora förändring som skett det senaste året, dels på grund av det starka svenska opinionstrycket för en aktivare och mer tydlig svensk hållning. Förändringarna i Östeuropa är centrala både när det gäller svensk närvaro utomlands och likaså för mycket annat som vi diskuterar här i dag. Jag kommer här naturligt in på finansieringen av det svenska östsamarbetet. Folkpartiet liberalerna har, som framgår av vår motion U203, föreslagit 50 milj.kr. utöver det regeringen anslagit till samarbete med Baltikum. Vi har där ett större ansvar än andra länder. Till detta återkommer vi i biståndsbetänkandet. Partierna har olika uppfattningar om hur man tekniskt skall hantera östbiståndet och om hur det förhåller sig till det allmänna biståndet. Det är till stor del en smaksak ur vilket anslag östbiståndet tas. Däremot är det inte en smaksak om man väljer, eller låter bli att välja, att ta pengarna till östsamarbetet från u-hjälpen. Det är just detta som regeringen har gjort. Moderaterna har instämt i den politiken. Stig Alemyr beklagade att östhjälpen har tagits från uhjälpsanslaget. Moderaterna har inte ens uttalat ett beklagande, vilket jag anser uppseendeväckande. Jag vet att det finns medlemmar i detta parti som tycker det känns obehagligt med den attityd till biståndet som partiets företrädare i riksdagen ibland visar. Det är naturligtvis utomordentligt allvarligt om även i år det intrycket består, att Sverige på grund av förändringarna i Europa prioriterar ner insatserna för tredje världen. Det är visserligen sant att det behövs stora biståndsinsatser i Östeuropa, men de kan inte på något rimligt sätt jämställas med det traditionella u-landsbiståndet. De östeuropeiska länderna är inte u-länder. De är förhållandevis utvecklade europeiska länder som har råkat ut för ett politiskt och ekonomiskt katastrofalt system. De måste få stöd i olika former för att ta sig ut ur den återvändsgränd som de nu har befunnit sig i under 40 års tid. Men detta är inte jämförbart med u-landsbistånd. Det som länderna i Östeuropa efterfrågar är ett stöd av annat slag -- kunskapsöverföring, stöd till återuppbyggnad av demokratiska institutioner, politiska partier, tidningar, normala rättssystem och allt möjligt i den stilen. Det är mycket viktigt att vi klart håller fast vid principen att det som vi traditionellt har velat lägga inom enprocentsramen skall ligga kvar där och vara u-landsbistånd. Vad som kan komma därutöver kan användas på annat sätt, men enligt vår uppfattning skall östhjälpen under inga omständigheter tas från biståndet till tredje världen. I vårt samlade budgetalternativ, dvs. vårt förslag till budget inte bara för utrikesförvaltningen, har vi anvisat hur detta kan ske och också hur biståndet totalt sett kan öka i förhållande till regeringens linje utan att vi behöver börja tricksa med den svenska utlandsrepresentationen och annat. Till detta återkommer vi när biståndet skall behandlas.

Vi kan då från vår sida till vår stora glädje konstatera att vi har haft en total framgång med den motion som vi väckte om kraftigt utökade anslag till radiosändningar på de baltiska språken. Redan tidigare har det förekommit sändningar på estniska och lettiska, och i januari tillkom mer begränsade sändningar på litauiska. Att de är mer begränsade har naturligtvis att göra med svårigheten att i Sverige få fram litauisktalande personal för sändningarna. Men jag tror inte att det är några svårigheter att efter en stunds letande och litet beslutsamt arbete med detta få fram större möjligheter att sända på litauiska i samma utsträckning som redan sker på estniska och lettiska och också utöka sändningarna på alla dessa tre språk. Det vore dock allvarligt om den här utökningen skulle innebära att andra angelägna delar av de svenska utlandssändningarna fick dras in eller skäras ner, utöver vad som redan har skett, för att bereda utrymme åt sändningar på baltiska språk. Vi har därför begärt mer pengar till detta. Eftersom vi har redovisat också hur man kan allmänt öka det svenska ekonomiska engagemanget för Baltikums sak, hade det gått alldeles utmärkt att finansiera det här inom ramen för de 50 miljoner som vi har föreslagit. Det resultat som har nåtts i utskottet tillgodoser gott och väl de ambitioner som vi tycker att man kan ha i dagsläget. Det är möjligt att man skall återkomma längre fram med ytterligare insatser, beroende på hur läget utvecklas. Jag träffade i förra veckan en grupp baltiska journalister. En av de saker jag då fäste mig vid var att en av journalisterna från Lettland visade hur den tidning där han arbetar, Diena -- en nystartad och, som det var tänkt, stor och ambitiös modern morgontidning --, såg ut före de svarta baskrarnas ockupation av tidningshuset i Riga. Det var en stor fin tidning, som såg ut ungefär som normala tidningar i väst. Nu, sade han och höll upp ett tunt stencilerat blad, ser vi ut så här. Detta säger något om det hårda informationsklimat som råder i de baltiska länderna efter händelserna i januari. Den relativa avspänningen har inte inneburit att situationen har återgått till det som gällde före övergreppen, utan de angrepp man då satte i gång mot det fria ordet pågår fortfarande. Tidningshuset är alltjämt ockuperat. TV-sändaren i Vilnius hålls besatt av sovjetiska trupper. Det finns en annan TV-sändare, i Kaunas, men den når inte särskilt långt. En av de journalister som ingick i den grupp som jag träffade sade: Jag bor själv mycket nära parlamentet i Vilnius, och jag kan inte få in litauisk TV. Han bor alltså i centrala staden. Det är ungefär som om han hade bott någonstans i centrala Stockholm och inte kunnat få in svensk television, därför att den enda sändare som var i funktion låg i en annan stad och hade mycket begränsad räckvidd. Det här är naturligtvis en oerhört riskabel situation. Vi vet inte vad som händer i Baltikum de närmaste månaderna och veckorna. Värdet av de svenska radiosändningarna på baltiska språk kan i den situationen inte överskattas. Det är därför, herr talman, en glädje för mig att kunna yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Håkan Holmberg berörde i sitt inlägg vår syn på bistånd i allmänhet. Jag vill här deklarera att hjälpen till tredje världen är viktig, men det är också viktigt att det ges en effektiv hjälp som kommer till nytta, att den är ett stöd för de fattigaste folken. Detta skall vi diskutera om några veckor, så jag vill inte ta upp det till ytterligare diskussion nu. Men vi tycker det är lika viktigt att det ges hjälp till Östeuropa och Centraleuropa, som nu har möjlighet att utvecklas och där situationen i vissa hänseenden helt går att jämföra situationen med den som råder i vissa av u-länderna. För att snabbt få den hjälpen till stånd instämmer vi i regeringens finansieringsförslag. Vi tycker att det är viktigt att snabbt få fram pengar till de nya demokratierna. De behöver allt vårt stöd. De baltiska staterna är våra närmaste grannar.
Herr talman! Nöden i eftersatta byar på rumänska landsbygden kan mycket väl vara djupare och mer desperat än nöden i vissa u-länder, men orsakerna till situationen är väsentligt annorlunda, och de insatser som behövs är av väldigt olika slag. Därför vill jag varna för den sammanblandning som Inger Koch gör sig skyldig till mellan problemen i Östeuropa och problemen i tredje världen. Moderaterna använder traditionellt tekniken, när de kritiseras för att vilja minska u-hjälpen, att säga att det måste ges effektiv hjälp. Jag har ännu inte förstått på vilket sätt effektivitet och rejält tilltagna anslag skulle stå i logisk motsatsställning till varandra.
Herr talman! Jag kan hålla med om det sista som Håkan Holmberg sade, att det inte behöver finnas någon logisk motsatsställning. Men man kan vända på det och säga så här: Det är inte alltid säkert att mycket pengar används effektivt där de behövs.

Herr talman! I motsats till moderaterna anser majoriteten i utskottet att det är angeläget att stödja folkrörelsernas freds och nedrustningsarbete. Därför säger vi ett kraftfullt nej till moderaternas prutning. Vi delar faktiskt argumentation med de reservanter som vill öka anslagen till freds och nedrustningsarbetet. Jag tror att det är viktigt att i protokollet lyfta in en mening eller ett par från utskottets betänkande: ''Utskottet bekräftar sin tidigare principiella syn att anslaget F 3 på sikt bör öka till att motsvara en promille av försvarsanslaget. Utskottet har inhämtat att detta också är regeringens strävan, men att regeringen inte bedömt att det statsfinansiella läget medgivit någon ytterligare höjning under nästkommande budgetår.'' Det här är viktigt att slå fast. Vi upprepar alltså vad vi har sagt tidigare. Vi vill upp till promillemålet. Men vi delar också regeringens syn på det statsfinansiella läget och kan därför inte sträcka oss så långt som centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet gör. Det är alltså ingen skillnad i argumentation. Skillnaden ligger i pengarna. Jag vill lyfta fram en mening till, för den är väsentlig när det gäller centerns sätt att argumentera: ''Utskottet har tidigare '' -- inklusive centern -- också uttalat att en uppräkning inte bör tillåtas inkräkta på utrikesförvaltningens övriga budgetutrymme.'' Men det är på det sättet som centern nu tar fram pengar för att kunna föreslå en ökning, just genom att spara 50 miljoner kronor på UDs anslag i stort. Framtiden i våra händer, Svalorna, osv. Som vi ser det, är dessa först och främst biståndsorganisationer. Att varje biståndsorganisation gör en insats i freds och nedrustningsarbetet är självklart, men vi har också särskilda anslag för just dessa organisationer. Det finns utrymme hos SIDA för betydligt högre bidrag till just dessa organisationer. Det skulle vara olyckligt om vi plockade in dem under F 3-anslaget, som redan i dag är så hårt begränsat. Målsättningen både hos regeringen och hos utskottsmajoriteten är att vi skall nå upp till promillemålet, men att de pengar vi då tar fram självfallet skall användas för information, studier m.m. om freds och nedrustningssträvanden. Utskottsmajoriteten beklagar att det inte finns en särskild anslagspost för den internationella kunskapsbanken för försvarsindustriell omställning. Men vi utgår ifrån att situationen i varje fall inte är låst. Det är inte uteslutet att regeringen kan ta fram ytterligare bidrag till denna kunskapsbank under anslaget F 1. Vi arbetar för detta och hoppas att det skall bli fallet. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag under F 3.

Herr talman! I mitt anförande diskuterade jag den här ynka tusendelen -- promillen -- som man föreslår för fredsbevarande åtgärder, och jämförde den med det tusen gånger större försvarsanslaget. Då säger Karl-Erik Svartberg att det statsfinansiella läget är svårt. Men är icke fredsläget i världen i en kris? Är det inte viktigt att anstränga sig att så snart som möjligt i varje fall komma upp till den här ynka promillen, med insatser som mycket väl -- inte helt men till stor del -- kan skötas av ideella organisationer? Sedan måste jag faktiskt, herr talman, göra miljöpartiets ställning fullständigt klar när det gäller biståndet till Baltikum kontra biståndet till uländerna. Att det härvidlag ser ut som någon konflikt beror på det olyckliga tekniska systemet att man har två olika betänkanden som skall diskuteras vid olika tillfällen. Jag var förra månaden i Litauen och Lettland, och jag såg att den ekonomiska situationen där är oerhört svår. I länder som för ca 50 år sedan hade ungefär samma standard som vi hade, ligger man nu enormt långt efter. Det råder verkligen nöd på sitt sätt. Detta anslag som utrikesutskottet föreslår för hjälp till Baltikum är mycket viktigt. Men samtidigt är det för oss fullständigt orimligt att man tar de pengarna från anslag som skall gå till tredje världen, där hjälpbehovet också -- på ett annat sätt, måhända -- är oerhört stort. Vi beskriver detta närmare i ett betänkande som kommer upp till behandling -- om u-landsbistånd m.m. I nuvarande betänkande har vi ett särskilt yttrande där vi klargör förhållandena. Det är alltså inte så, att vi tar från det ena anslaget för att ge till det andra. Vi vill alltså budgetera olika summor för dessa ändamål; jag vill göra det fullständigt klart.
Herr talman! Här i Sverige har vi vant oss vid att vara beroende av statliga och kommunala bidrag för att utöva någon verksamhet. Vi tycker att detta är fel. Det är tråkigt, tycker vi, när seriöst arbetande ideella föreningar blir helt beroende av statliga bidrag. Det kan inte vara meningen att det skall vara på det sättet. Det måste vara människors egen entusiasm, deras egen vilja att arbeta för dessa ändamål som skall vara avgörande, inte om man får statliga bidrag eller inte.

Herr talman! Det är naturligtvis lätt att formulera sig som Gösta Lyngå gjorde -- tala om en ynka promille i jämförelse med försvarsanslaget, som alltså är mer än tusen gånger större. Det är bara det att vi inom mitt parti har fått sparbeting på olika anslagsposter -- det gäller egentligen alla anslagsposter -- och vi har varit tvungna att acceptera denna nedskärning. Vi beklagar den, men vi kommer att arbeta för att vi återigen skall börja klättra upp mot promillemålet, som vi i utskottet -- förutom moderaterna -- ju alla har varit överens om.

Vi vet ju att organisationerna faktiskt måste skrapa fram merparten av pengarna för sin verksamhet på annat håll. Men vi tycker alltså att det är viktigt att uppmuntra och stödja organisationerna i deras arbete. Och det görs ju också, Inger Koch, av dessa organisationer betydande jag skulle vilja kalla det forskningsinsatser, som är till gagn för oss alla. Därför anser vi att de bör ha detta stöd. Vi skulle som sagt gärna se att vi kunde öka anslaget nu. Men vi får arbeta för att göra det sedan.
Herr talman! Jag uppskattar Karl-Erik Svartbergs målsättning när det gäller enpromillemålet. Jag bara önskar att det skulle gå mycket snabbare, för det är bråttom med världsfreden. Ansträngningarna bör göras så snart som möjligt. Däremot är jag inte särskilt glad åt att få höra en antydning om att vi inte budgeterar mycket samvetsgrant. De utgifter som vi räknar med för det ökade anslaget har vi redogjort för. Vi är mycket noggranna när det gäller budgetering, och jag hoppas att det uppskattas.
Herr talman! För att det inte skall råda något missförstånd vill jag säga att jag inte gjorde några anspelningar på miljöpartiets budget. Den budget jag diskuterade -- och det frångående av tidigare överenskommelser som avsågs -- gällde centerpartiet och inget annat parti.

Herr talman! Det finns ingenting positivt i arbetslöshet. Själva ordet arbetslöshet har en ödesmättad klang. Oro för framtiden, en osäker ekonomi och en osäker social situation följer i arbetslöshetens spår. Arbetslöshet innebär ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser. Det finns ingenting positivt i arbetslöshet -- jag vill slå fast detta, herr talman. Det främsta målet för regeringens ekonomiska politik har varit full sysselsättning. Allt annat har varit underordnat denna målsättning -- åtminstone på papperet. Ändå är vi nu på väg mot en nedgång på arbetsmarknaden som -- enligt AMS -- under de närmaste 15 månaderna blir den djupaste under efterkrigstiden. Aldrig har så många varslats om uppsägning som under de gångna månaderna. Arbetslöshet kommer att bli en högst påtaglig realitet för många människor. Vad socialdemokraterna inte har förstått är det som uttrycks i Parkinsons fjärde lag: Satsa på tillväxt och du får sysselsättning; satsa på sysselsättning och du får allt annat än tillväxt. Sverige har nu negativ tillväxt och ökande arbetslöshet och Sverige halkar efter jämförbara länder. Varningssignaler har inte saknats. Tvärtom har allvarliga varningar och maningar framförts av landets skickligaste ekonomer under flera år. Till dem som varnat har också hört regeringens egna finansministrar. Moderata samlingspartiet har år efter år i riksdagen lagt förslag som om de hade bifallits skulle ha inneburit att Sverige i dag hade haft betydligt bättre förutsättningar för arbete åt alla. ''Den tredje vägens'' politik som inleddes med den spektakulära devalveringen 1982 skulle utgöra en medelväg mellan kapitalism och socialism. Sverige skulle arbeta och exportera sig ur den kris som rådde efter en osedvanligt lång internationell lågkonjunktur. Den fulla sysselsättningen skulle garanteras. I stället är vi på väg in i en allvarlig kostnadskris med snabbt fallande marknadsandelar och ökande arbetslöshet. ''Den tredje vägen'' var en illusion. Vad värre är: ''Den tredje vägen'' har hindrat de förändringar som länge har varit nödvändiga för att långsiktigt skapa möjligheter för en gynnsam ekonomisk utveckling och fortsatt välstånd. Devalveringspoliken var ett misstag, och svenska folket får nu betala notan. Det är ingen annan än den socialdemokratiska regeringen som bär ansvaret för den ökande arbetslösheten. Till illusionspolitiken hör analysen av situationen på arbetsmarknaden. Vi har i många år haft kraftiga obalanser på arbetsmarknaden, dels i form av en dold arbetslöshet, dels i form av brist på den personal som efterfrågas. Samtidigt som regeringen har berömt sig för de höga sysselsättningstalen, har allt fler slagits ut från arbetsmarknaden. Den totala frånvaron på grund av ohälsa ökade under 1980-talet med 10 dagar, eller 20 %. 1989 uppgick antalet frånvarodagar på grund av ohälsa till över 49 per försäkrad. Enbart antalet förtidspensionärer uppgick 1990 till över En inte obetydlig del av den ökade sysselsättningen består också av olika former av subventionerat arbete, dels sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, dels ett ökat antal med lönebidrag och skyddat arbete. Jämfört med andra västeuropeiska industriländer ligger kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken i Sverige ungefär på genomsnittet. Den stora skillnaden består i att Sverige har större andel arbetsmarknadspolitiska åtgärder än övriga länder som har tyngdpunkten på kontantstöd. Trots den enastående långvariga och starka högkonjunkturen, har arbetsmarknadsbudgeten legat på en nivå på 20 till 25 miljarder kronor inkl. Även om det inte går att exakt fastställa siffrorna, är det med säkerhet så att en inte obetydlig del av utslagningen helt enkelt är dold arbetslöshet. Vi vet att frånvaron från arbetsplatserna varit mycket hög. Överanställningar på uppåt 30 % för att kompensera frånvaron har inte varit ovanliga. Nu ökar närvaron ute på arbetsplatserna, dels som en följd av det kärvare läget, dels som en följd av förändrade ersättningsnivåer i sjukförsäkringssystemet. Det innebär i sin tur att takten i utslagningen ökar ännu snabbare. Ökningen av frånvaron och förtidspensionerna motsvarar inte mindre än 80 % av tillskottet till arbetsmarknaden under 1980-talet. Allt detta har naturligtvis varit starkt bidragande orsaker till den brist på arbetskraft, framför allt utbildad sådan, som vi haft på arbetsmarknaden. Den bristen har i sin tur bidragit till låg produktivitet och uteblivna investeringar. Samtidigt har antalet anställda inom kommuner och landsting stadigt ökat. Allt fler har låsts in i de offentliga, konkurrensskyddade vård och omsorgsmonopolen. Det som professor Bo Södersten så träffande kallar ''rekvisionsmentaliteten'' har tillåtits dominera ekonomin. Alltför sent har regeringen börjat inse att någonting måste göras för att bryta denna utveckling som i dramatisk takt leder in i allvarliga ekonomiska problem med risk för en långvarig, svår arbetslöshetskris. Däremot har regeringen inte visat någon avgörande förmåga att komma med de genomgripande förändringar som krävs för att hejda utförsloppet, trots att krispaket efter krispaket har presenterats. Tvärtom letar regeringen nu efter syndabockar. Nu är det oppositionen som inte har förstått hur framsynt regeringen var när den kom med fjolårets förslag till pris och lönestopp. Självfallet var oppositionen kallsinnig. All erfarenhet säger att pris och lönestopp är en Döbelnsmedicin. Förslaget till strejkförbud gjorde inte anrättningen smakligare. Den andra syndabocken är parterna på arbetsmarknaden. De har inte lyckats hålla tillbaka löneökningarna. Regeringens sista halmstrå, efter olika försök med Alltför mycket påminner mig regeringens turer om de olycksaliga tankegångarna i den s.k. SAMAK rapporten, som kom för några år sedan och som utmynnade i att parterna på arbetsmarknaden tillsammans med regeringen i slutna rum skulle göra upp om lönerna. Så sker lönebildningen i ett planekonomiskt system. Det är också sådana tankegångar som ligger bakom den centraliserade lönebildningen som har varit en del av den s.k. svenska modellen och som ligger till grund för den solidariska lönepolitiken, som framför allt LO nu försöker återuppliva. Under 1980-talet har bruttolönen för en industriarbetare ökat med i genomsnitt 108 %. Av detta har han eller hon i ökad köpkraft fått behålla 4 %, dvs. praktiskt taget ingenting. Ökade skatter och inflation har ätit upp mellanskillnaden. Detta illusterar med all önskvärd tydlighet att det har blivit att svårare, för att inte säga omöjligt, att i Sverige förkovra sig med eget arbete. Det illusterar också att vi dras med alltför hög inflation och dålig produktivitetsutveckling. Också detta ger arbetslöshet. Det finns inga förutsättningar för en politik som bygger på centralt beslutade stabiliseringsavtal att bli framgångsrik. Det visar ju också den senaste tidens bisarra diskussion om det som kallas otillåtna löneökningar. För att rekrytera och behålla eftertraktad arbetskraft måste arbetsgivare gå med på marknadsmässiga löner. Självklart är det så -- också för riksbanken. Att ställa sådana arbetsgivare och arbetstagare vid skampålen som nu sker i vissa massmedia, visar dess värre hur ett politiskt budskap baserat på tvivelaktiga eller felaktiga grunder okritiskt kan upphöjas till högsta sanning och moral. Det visar också vilket starkt grepp avundsjukan har om den svenska opinionsbildningen. Regeringens försök att med olika former av mer eller mindre maskerad statlig inkomstpolitik komma till rätta med de grundläggande felen i svensk ekonomi påminner alltmer om katten som jagar sin egen svans. Herr talman! Det krävs en helt annan politik för att få Sverige på fötter. I två gemensamma reservationer till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 11, slår de tre borgerliga partierna gemensamt fast huvudlinjerna i den politik som behövs för att vända utvecklingen i positiva banor och för att skapa förutsättningar för arbete åt alla som vill arbeta. I en tredje reservation kräver vi en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för alla. Kampen mot arbetslösheten måste föras offensivt. Det är regeringens och riksdagens uppgift att föra en ekonomisk politik som håller nere inflationen och skapar utrymme för löneökningar, som i sin tur håller sig inom ramen för vad som är förenligt med bevarad konkurrenskraft. Lönebildningen skall vara ett resultat av vad parterna på arbetsmarknaden kommer överens om. Vi avvisar lagstiftning. Framför allt framhåller vi industrisektorns och småföretagens betydelse för den långsiktiga tryggheten. Det behövs ett bättre företagsklimat med bl.a. sänkt skattetryck och en offensiv politik för att främja småföretagens utveckling över hela landet. Investeringsklimatet måste förbättras. Gemensamt förordar vi en politik som skapar tillväxt och därigenom stigande välstånd. En sådan politik inriktas på att skapa arbetstillfällen i stället för arbetslöshet och lägre prisökningar i stället för rekordhög inflation. Herr talman! Den situation som vi nu ser framför oss på arbetsmarknaden är ytterst besvärlig. Arbetslöshet och brist på arbetskraft kommer att gå hand i hand. Nödvändiga strukturförändringar inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn måste genomföras under den lågkonjunktur om vars varaktighet vi ingenting vet. Arbetslösheten drabbar de traditionella grupperna inom industrin. Sveriges stora beroende av bilindustrin är bekymmersamt. Underleverantörer över hela landet drabbas av nedgången. Men vad vi också ser är en ökande arbetslöshet bland grupper som annars inte brukar vara lika utsatta. Det är tjänstemän som kanske i många år har specialiserat sig på vissa arbetsuppgifter och många kvinnor i administrativa yrken. Det är många som egentligen har en god grundutbildning, ofta på akademisk nivå, men vars utbildning nu är föråldrad. Det är många medelålders kvinnor och män som även i goda konjunkturer skulle ha svårt att få ett nytt arbete. För dessa är riskerna för långtidsarbetslöshet påtagliga. Lägg därtill ett växande antal arbetslösa ungdomar, invandrare och handikappade. Nödvändigheten att effektivisera den offentliga sektorn och anpassa de statliga och kommunala utgifterna till inkomsterna, innebär att den offentliga sektorn, och då främst den personalintensiva vården och omsorgen, inte kan absorbera den lediga arbetskraften på samma sätt som tidigare. Tvärtom råder också inom statliga och kommunala verksamheter anställningsstopp, och det finns krav på personalreduktion. Arbetsmarknadspolitiken ställs inför utmaningar av ett slag som jag inte är säker på att alla ännu har uppfattat. Den nya anslagsstruktur som utskottet har anslutit sig till kommer att medge en större flexibilitet och bättre möjligheter för arbetsmarknadsverket att inom givna ramar anpassa olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder till de behov som finns i de enskilda fallen. Den ställer stora krav på tjänstemännen att disponera medelsarsenalen på det sätt som är mest effektivt. Vi har länge förordat en sådan anslagsstruktur, men vi vill också framhålla att den måste följas upp noggrant och utvärderas. Arbetsmarknadspolitiken är en viktig del av den ekonomiska politiken och fungerar som ett smörjmedel. Min kollega Mona Saint Cyr kommer senare i debatten att närmare att gå in på arbetslivsfrågorna i betänkande AU12. Dit hör också handikappfrågorna. Jag vill bara göra några kommentarer. En väl fungerande arbetsförmedling är ett nödvändigt instrument för att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare att finna varandra. Den offentliga arbetsförmedlingen har här en väsentlig funktion. Men den behöver kompletteras med privata förmedlingar. Det finns ingen rimlig anledning att arbetsförmedling skall vara ett offentligt monopol. Tvärtom: Genom att upphäva monopolet skapas utrymme för nya initiativ och en dynamisk utveckling. Dagens arbetsmarknad är så varierad och sammansatt att det behövs många olika former av arbetsförmedlingar och andra specialisttjänster. Släpp därför monopolet fritt, Mona Sahlin, och låt tusen blommor blomma! Arbetsmarknadspolitikens uppgift är också att hjälpa arbetssökande att finna ett arbete som passar dem. Arbetsmarknadsutbildningen har en självklar roll då det gäller att öka de arbetssökandes kompetens. Däremot får arbetsmarknadsutbildningen inte utvecklas till en ny form av uppehållande sysselsättning för arbetslösa. Arbetsmarknadsutbildning är det främsta instrumentet i en utbudsinriktad arbetsmarknadspolitik. Dess värre får arbetsmarknadsutbildning i stor utsträckning användas för att korrigera en skolutbildning som baseras på felaktiga förutsättningar. Många ungdomar går mer eller mindre direkt från skolan till arbetsmarknadsutbildning. De är Men arbetsmarknadspolitiken har också en annan funktion, som är socialt betingad. Dit hör t.ex. handikappåtgärder. Regeringen har nu efter flera års onödig fördröjning accepterat den modell för flexibla lönebidrag som vi moderater har förordat. Den bör ge handikappade bättre möjlighet att komma in på ordinarie arbeten. Till den del av åtgärdsarsenalen som är socialt betingad hör också beredskapsarbete och olika insatser för att hålla ungdomar i arbete. Också sådana insatser kommer att behövas i den arbetsmarknadssituation som vi ser framför oss. Den budget som utskottsmajoriteten förelägger kammaren omfattar en kostnadsvolym på ca 30 miljarder kronor, inkl. den beräknade arbetslöshetsersättningen, allt finansierat på olika vägar. Därtill kommer ytterligare ca 11 miljarder kronor för insatser för handikappade. AMS har i skrivelse till regeringen föreslagit ytterligare anslag på 10 miljarder kronor för att nå upp till den nivå som motsvarar 3 % av arbetskraften. Då menar AMS att arbetsmarknadspolitiken har uttömt sina möjligheter, i varje fall med rimliga krav på effektivitet. Detta ställer situationen i blixtbelysning. Det handlar om oerhört mycket pengar för att förhoppningsvis hjälpa alla dem som med arbetslöshet har drabbats av effekterna av den tredje vägens misslyckande. Det är inte svårt att förstå den vilsenhet som arbetsmarknadsministern ger intryck av när hon reser runt i arbetslöshetsdrabbade bygder och försöker förklara situationen och förklara hur hon skall klara jobben åt alla arbetslösa. Det är i och för sig en välkommen insikt och ett hederligt konstaterande att hon inte har något hemligt kassaskåp ur vilket hon kan plocka fram lediga jobb. Det var ungefär så hon uttryckte sig i Östergötland för en tid sedan. I stället lägger hon ansvaret på kommunerna. Åtminstone gjorde hon det i Ödeshög. Det är kommunerna som skall plocka fram jobben. Hon uppmanade de arbetslösa metallarbetarna i Ödeshög att jaga sina politiker. Hon lägger ansvaret på företagen, för att de inte tar ansvar för de arbetslösa ungdomarna. Hon är irriterad på företagen för att de inte förstår sitt eget bästa. Kommunerna har, fru talman, en ytterligt trängd ekonomi. Många av dem, kanske t.o.m. de flesta, har infört anställningsstopp eller andra former av åtgärder för att minska personalkostnaderna. Många tvingas reducera personalstyrkan. Min egen hemkommun, Göteborg, skall dra ner antalet anställda med ca 2 000. Hur skall kommunen kunna ta ansvar för en arbetslöshet av den volym som vi nu ser framför oss? Och hur skall företagen kunna göra det? De personalintensiva företagen inom hotell och restaurangbranschen, för att ta ett exempel, har drabbats av turistmomsen. Där noteras rekordhöga arbetslöshetstal. Industrin kämpar med ett alltför högt kostnadsläge och förlorar marknadsandelar på de internationella marknaderna. Antalet konkurser ökar. En uppskattning som har stått att läsa är att endast 58,5 % av landets samtliga företag är fullt kreditvärdiga och att antalet konkurser väntas öka med 40 % under det här året. Dessutom vet arbetsmarknadsministern att lagen om anställningsskydd slår vakt om den äldre arbetskraften, inte om ungdomarna. Jag skulle vilja be arbetsmarknadsministern att förklara för kammaren vad hon egentligen menar. Fru talman! Man kan inte med aldrig så finurliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder och aldrig så höga budgetanslag skapa arbeten där inga arbeten finns. Vad vi här i denna kammare kan göra i det korta perspektivet är att i första hand dels se till att de arbetslösa får en utbildning som ger realistiska möjligheter till arbete på den öppna arbetsmarknaden, dels lindra de sociala följdverkningarna för långtidsarbetslösa, ungdomar och andra grupper med särskilda svårigheter. Men det lurar ingen. Några månaders beredskapsarbete eller andra liknande åtgärder är inte detsamma som ett tryggt och säkert jobb, även om det ser ut så i statistiken. På längre sikt och för att för framtiden skapa förutsättningar för arbete och välstånd måste Sverige ha en helt annan ekonomisk politik än den tredje vägens. Vi måste få en politik som gör det lönsamt att arbeta, producera och investera i Skattetrycket måste ner till en europeisk nivå. I första hand måste skatterna på arbete och produktion minska. Vi föreslår bl.a. att de hastigt och lustigt tillkomna arbetslivsfonderna avvecklas och att pengarna går tillbaka till produktionen i form av en sänkning av arbetsgivaravgiften under nästa år. Jag är övertygad om att detta är en bättre användning av 10 miljarder kronor än den AMS föreslår. Successivt måste de delar av arbetsgivaravgiften som utgör ren skatt på arbete avskaffas. Det skulle sänka kostnadstrycket i produktionen, öka sysselsättningen och underlätta möjligheterna att förhandla fram reallöneökningar som ryms inom de samhällsekonomiska ramarna. Turistmomsen måste sänkas. Det skulle rädda många jobb i hotell och restaurangbranschen. Likaså måste momsen på persontransporter sänkas. En skattepolitik som medverkar till trygga jobb och gör det möjligt att leva på sin lön är bättre än aldrig så finurliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder och bidrag. Det olyckliga förslaget till höjd förmögenhetsskatt som, om det genomfördes, skulle drabba många småföretag mycket hårt, måste raskt förpassas till dokumentförstöraren. I stället bör förmögenhetsskatten avskaffas. Vi skall inte beskatta arbetande kapital i företag. Arbetsmarknadens parter måste få ta det fulla ansvaret för lönebildningen. En decentraliserad lönebildning med större utrymme för individuella löner än nu skulle medverka till att göra det mer lönande för arbetstagarna att utbilda sig och förkovra sig. Fredsplikten under gällande avtalsperiod måste hävdas och skadeståndsnivån vid olovliga konflikter höjas från 200 kr. till 5 000 Regelsystemet på arbetsmarknaden måste anpassas till nya förutsättningar. Flexibilitet och valfrihet i arbetstidsuttaget, ökade möjligheter till provanställning och ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet skulle ge bättre möjligheter för en fungerande arbetsmarknad. En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för alla skall utgöra det första ekonomiska skyddet vid arbetslöshet. Genom tilläggsförsäkringar kan de som så önskar bygga på försäkringsskyddet. De offentliga vård och servicemonopolen måste öppnas för konkurrens och nyföretagande. Det skulle ge inte bara ökad effektivitet utan också nya och intressanta möjligheter för de anställda att utvecklas och pröva nya idéer. En bättre skola, ett bättre gymnasium, som ger kunskaper och färdigheter liksom förutsättningar för fortsatta studier och goda kunskaper för yrkeslivet, är en nödvändighet. Därför måste regeringens förslag till en ny gymnasieskola avvisas. En utbyggd högskola ger Sverige möjligheter att hävda sig i framtiden. Löntagarfonderna måste avskaffas. Regeringens tankar på att låta AP-fonderna träda i löntagarfondernas ställe i ambitionen att socialisera det svenska näringslivet, är något som också måste förpassas till dokumentförstöraren. Detta är några av de förslag som moderata samlingspartiet lagt fram i motioner till årets riksdag. I stället för illusionen om att det finns en tredje väg vill vi slå in på Europavägen -- mot tillväxt och välstånd. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1

Fru talman! Den svenska arbetsmarknaden befinner sig i en utförsbacke. Utförsbacken är brantare och längre än någon anat, och ännu mindre har regeringen dragit rätta slutsatser av det som händer. Sverige står i dag inför en allvarlig ekonomisk kris. Problemen är ingalunda nya. Under en följd av år har den ekonomiska utvecklingen kännetecknats av alltför låg tillväxt, alltför höga pris och kostnadsökningar, otillräckligt sparande och brist på förnyelse inom den offentliga sektorn. Fru talman! För mindre än en vecka sedan kom AMS med sin prognos över utvecklingen på arbetsmarknaden fram till nästa sommar. De många tunga, hårda slagen mot svensk arbetsmarknad utmynnar i en prognos som är rena knockouten. Jag citerar pressmeddelandet från ''Nedgången på arbetsmarknaden under de närmaste 15 månaderna blir den djupaste under efterkrigstiden. Sysselsättningen minskar med hela 60 000 personer. Arbetslösheten kan komma att uppgå till 4 1/2 procent nästa sommar.'' Man säger vidare att konjunkturnedgången är både snabbare och djupare än tidigare nedgångar. Merparten av näringsgrenarna drabbas av nedgången. Det är i det läget anmärkningsvärt att regeringen inte tidigare har försökt bryta denna negativa utveckling. Problemen har till dels kunnat döljas av en osedvanligt lång internationell högkonjunktur, men nu har effekterna slagit igenom. Den förda politiken visar sig nu i ett snabbt försämrat sysselsättningsläge: Företag läggs ned och allt fler blir utan jobb. Utskottsmajoriteten medger att den fulla sysselsättningen är hotad, att den öppna arbetslösheten kan vara fördubblad nästa år. Men utskottsmajoriteten lutar sig bildligt talat tillbaka i länsstolen med konstaterandet att det skulle kunna finnas förutsättningar att värna välfärd och full sysselsättning genom att arbetsmarknadspolitiken var utbudsstimulerande och tillväxtfrämjande. Detta är, fru talman, att ta alltför lätt på saken. Det är minst sagt anmärkningsvärt att socialdemokraterna har visat en så passiv attityd så länge. Under stora delar av 1980-talet upplevde vi den starkaste högkonjunkturen någonsin, men den utnyttjades dåligt. Reallönerna för de svenska löntagarna steg knappast något alls. De på papperet stora löneökningarna åts upp av en ohämmad inflation. Det är bara att konstatera att socialdemokraterna under sina åtta år i kanslihuset har misslyckats i sin inflationsbekämpning. Det centrala stabiliseringspolitiska systemet består i att löneökningarna varje år under denna tid har varit högre än i våra konkurrentländer. Det har successivt medfört en urholkning av svenska företags internationella konkurrenskraft. Problemet har inte främst varit bristerna i arbetsmarknadspolitiken, utan i att regeringens näringspolitik och ekonomiska uppläggning har slagit slint så gruvligt. När det har behövts en åtstramning har regeringen inte vågat. Antingen har LO tryckt på eller också har det varit val i antågande. Regeringen har glömt bort sin primäruppgift, dvs. att regera. I stället har vi fått uppleva att man sent -- ofta för sent -- har reagerat på verklighetens tryck, som har lett fram till nödvändiga politiska beslut. Exempel på fall där socialdemokraterna först har bjudit aktivt motstånd men sedan tvingats vända om är skattereformen, energipolitiken och inställningen till den gemensamma europeiska marknaden EG. Till dels har man lyckats sjabbla bort delar av den nödvändiga åtstramningen från våren 1990. Fortfarande har inget hänt med arbetsskadeförsäkringen eller egenavgifterna i arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen försökte krypa från löftet om en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen. När riksdagen väl fattade ett beslut fanns det inget klart besked om att samtidigt sänka arbetsgivaravgifterna. Så växer bilden fram -- i spåren på den förda politiken, ännu oftare i avsaknad av en kraftfull politik -- av den mest dramatiska situation som vi någonsin varit med om i den moderna arbetsmarknadspolitikens historia. Man får gå tillbaka till 30-talet för att finna något liknande, påstods i TV häromkvällen. Men då studsade man till på arbetsmarknadsdepartementet och var blixtsnabbt ute med ett pressmeddelande. Visst skall det vara korrekt information, men ändå suckar man något. Tänk om det varit lika stor rapphet i andra frågor, arbetsförmedlingslagens reformering t.ex.! Utkastet till den har legat och bränt i arbetsmarknadsministerns byrålåda, kanske i väntan på besked från norra Bantorget eller Grev Turegatan. Beträffande arbetsförmedlingslagen handlar det om en äkta 30-talsprodukt. Utskottsmajoriteten har skyggat inför den verkligheten. Därför finner man i den socialdemokratiska redogörelsen på s. 10 i utskottsbetänkandet bara en beskedlig tabell om att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har minskat under de fyra senaste åren. Den bild, fru talman, som i stället behöver fastna på näthinnan från denna dags debatt är den man kan se på s. 59. Där har oppositionen i diagramform tecknat den aktuella situationen om uppsägningar och permitteringar. Sådana skjuter i höjden med katapultfart, samtidigt som antalet nyanmälda, lediga platser har rasat samman. Vi skall erinra oss att sysselsättningen inom industrin minskar för första gången på sju år. Det är en minskning som uppgår till mycket höga tal, vilket jag tidigare påminde om. Detta är något helt unikt för svenska förhållanden. För två dagar sedan fick vi kompletterande uppgifter om ungdomsarbetslösheten. Den redogörelse vi ser på s. 59 i betänkandet rör ungdomsarbetslösheten över det senaste året. De historiskt höga talen får tyvärr ytterligare en kick uppåt. Så får vi då den kompletterande informationen, att situationen för dem som är yngre än 25 år är ännu mer dramatisk. Arbetslösheten bland dem är dubbelt så hög som den genomsnittliga arbetslösheten. Fru talman! Från socialdemokratiskt håll har man velat underhålla myten om att en socialdemokratisk regering skulle klara arbetslösheten bättre än regeringar av annat märke. Detta stämmer inte och är alltså i hög grad just en myt. Faktum är att den högsta arbetslösheten under 1970-talet nåddes med en socialdemokratisk regering. 1980-talets högsta arbetslöshet nåddes 1983, också det med en socialdemokratisk regering. Nu ser det ut som om regeringen skulle slå sina gamla rekord i fråga om arbetslöshet. 1991 kan bli ett sådant år. Låt oss därför med förenade krafter försöka undvika nya sådana ''rekord''. Vi måste göra det inte bara därför att det är samhällsekonomiskt förödande utan också därför att det leder till djup mänsklig tragedi för många. Det är en tragedi för de många ungdomar som i dag har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och som därmed riskerar att deformeras i en öppen arbetslöshet. Det gäller också de många långtidsarbetslösa som redan fått så många törnar. Det kan också gälla dem som hamnar på samhällets botten och som för alltid är utslagna från arbetslivet. Arbetsmarknadspolitik i vid mening handlar om hela samhällsfunktionen. En aktiv arbetsmarknadspolitik är enligt liberalt synsätt utomordentligt viktig, men avgörande blir fastmer den förda näringspolitiken. Det är viktigt att samhällsekonomin i stort sett är sund och att vi har en god tillväxt. Med arbetsmarknadspolitik avgörs också hur vårt utbildningssystem ser ut samt hur familje och socialpolitiken är utformad. För några dagar sedan kom en officiell uppgift om att de arbetslösa löper fem gånger så stor risk som andra att hamna i drogberoende. Därför faller också kritiken tung över regeringen, som har försummat t.ex. den svenska alkoholpolitiken. Trots riksdagens uppmaning att följa FNs rekommendation att kraftigt minska vårt alkoholbruk, så har regeringen förhållit sig passiv. Det har man gjort trots att man verbalt ansluter sig till denna hållning och trots att socialstyrelsen har lagt fram ett aktivt åtgärdsprogram för att komma till rätta med alkoholbrukets skadeverkningar som slår så djupt in i arbetslivet. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern hur diskussionen i regeringen går i dessa frågor. Har den sociala dimensionen helt tappats bort, eller är man med tanke på verklighetens hårda tryck äntligen beredd att lägga fram förslag om en mer aktiv och socialt ansvarsfull alkoholpolitik? Jag ställer dessa frågor till statsrådet därför att passiviteten från regeringen på detta område också är förödande för arbetsmarknaden. Fru talman! Jag har ägnat en stor del av mitt anförande åt att kritiskt se på den förda politiken. De främsta bristerna finns inte exklusivt på arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde, utan det är fastmer andra försummelser som inte arbetsmarknadsministern direkt råder över. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken med de begränsningar jag tidigare påminnt om, men också de möjligheter politiken ger att i ansträngda lägen parera svåra arbetsmarknadssituationer, har det funnits en betydande enighet om och uppslutning kring i riksdagen under mycket lång tid. Nu måste vi vara beredda att se framåt. Vi måste också vara beredda att vidta kraftfulla åtgärder för att hejda den häftiga uppgång av arbetslösheten som alla prognoser pekar mot. Då är det viktigt att komma till rätta med pris och kostnadsstegringar. På sikt är det den enda garantin för att svensk industri skall kunna behålla sin konkurrenskraft. Det är också ett sätt att komma till rätta med vår bristande tillväxt. Det finns anledning att ställa ytterligare en fråga. Under den senaste tiden har regeringen gett dubbla budskap. Finansministern brukar hävda att kampen mot inflationen kommer i första hand. Andra företrädare för socialdemokraterna och regeringen sätter sysselsättningen först. I den socialdemokratiska plattformen var det sysselsättningen som gällde framför inflationsbekämpningen. Den fråga som inställer sig är vilket budskap som gäller i dag. Det kan väl inte vara så att regeringen på denna punkt inte skulle vara beredd att ta ett mer långsiktigt ansvar? Frågan kräver sitt svar. Vi kommer i en senare omgång att diskutera det avsnitt i arbetsmarknadsdepartementets betänkande 12 som handlar om de arbetshandikappades svårigheter. Men jag vill redan nu fråga främst arbetsmarknadsministern varför socialdemokraterna, regeringen och utskottsmajoriteten är så snåla mot just de svagaste på arbetsmarknaden. Det finns en tendens att ta från de handikappade och svaga och ge till de friska och starka. Vart har den sociala dimensionen tagit vägen? Den allmänna ekonomiska politiken har till uppgift att skapa förutsättningar för full sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. En grundläggande tanke hos oss i folkpartiet liberalerna är att arbetslöshet aldrig får bli ett medel i den ekonomiska politiken. Arbetslöshet är alltid ett slöseri med resurser, mänskligt såväl som ekonomiskt. Kampen mot arbetslösheten måste föras på alla fronter. På den punkten instämmer vi i regeringens deklarationer. För att försvara sysselsättningen är det ett absolut krav att inflationen nedbringas så att konkurrenskraften återställs. Den långsiktiga tryggheten kan bäst tillgodoses genom en mer konkurrenskraftig industrisektor. Jag vill, fru talman, yrka bifall till våra reservationer till betänkandet. De reservationer till betänkande nr 11 som vi kommer att följa upp med omröstningar är nr 1, 3 och 28. Till sist några ytterligare funderingar. Arbetsmarknadspolitiken är ett nödvändigt komplement till den allmänna ekonomiska politiken. Den som söker jobb skall få hjälp att snabbt kunna hitta ett sådant, och arbetgivaren i sin tur får hjälp att snabbt fylla vakanserna. Ju fortare den här processen går, desto bättre är det för den enskilde, för företaget och för samhället. Arbetsmarknadspolitikens uppgift är kort sagt att, som vi säger i motionen, fungera som ett smörjmedel på arbetsmarknaden. De viktigaste smörjmedlen är arbetsförmedling och annan informationsspridning, rörlighetsstimulanser samt utbildningsinsatser. För att undvika att en människa hamnar i den återvändsgränd som långtidsarbetslöshet innebär måste alla de arbetsmarknadspolitiska insatser som är möjliga prövas. Det kommer att ställa stora krav på arbetsförmedlarna. De insatser som är aktuella är introduktionsstöd, jobb-sökar-aktiviteter och arbetsprövning inom ramen för arbetsmarknadsinstituten. Även beredskapsarbeten bör kunna komma i fråga, men bara som ett sista alternativ. Passivt kontantunderstöd är naturligtvis nödvändigt under söktiden, men också det bara som en sista utväg. Den föreslagna anslagsstrukturen är positiv och ligger i linje med den politik som vi har förordat. Det är emellertid viktigt att denna nya frihet för arbetsmarknadsverket noga följs upp och blir föremål för en utvärdering. De insatser som måste prövas för att i det enskilda fallet finna en lämplig åtgärd ställer, som jag nyss sade, stora krav på arbetsförmedlarna. En förutsättning för att de arbetsmarknadspolitiska instrumenten skall fungera är en effektiv arbetsförmedling. En brist i dag är förbudet mot privata arbetsförmedlingar. Regeringen har i dagarna lagt fram ett förslag till ny arbetsförmedlingslag. Dess värre tvingas jag konstatera att förbudet mot privata arbetsförmedlingar kvarstår. En ökad mångfald inom arbetsförmedlingsområdet skulle enligt vår uppfattning ytterligare stärka den flexibilitet och anspassningsförmåga som är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad. Detta krav på mångfald innebär inte att vi gör avkall på en effektiv offentlig förmedling. De offentliga förmedlingarna bör tillhandahålla god service över hela arbetsmarknaden. De privata förmedlingarna skulle enligt vår uppfattning vara ett bra komplement till den offentliga servicen. Arbetsförmedlingsmonopolet bör därför reformeras långt mer radikalt än vad som föreslås i regeringens nyligen avlämnade proposition. Det känns vidare riktigt att kraftiga resurser satsas på arbetsmarknadsutbildning. Det är då något anmärkningsvärt att regeringen inte är beredd att öka antalet nybörjarplatser på högskolorna runt om i landet till en nivå som skulle innebära att arbetslöshetstrycket skulle lätta. Tesen att arbetskraften skall utbildas när konjunkturerna är sämre, för att sedan kunna möta efterfrågan på arbetskraft när tiderna blir bättre, borde gälla även här. Många ungdomar som söker till högskolan kommer inte in, och den retoriska frågan inställer sig: Varför vill regeringen inte ta till vara dessa ungdomar i stället för att skicka ut dem i arbetslöshet? Regeringens logik har här kolliderat med sina egna teser. Vi i folkpartiet liberalerna har hävdat att det måste skapas ett ökat utrymme för personligt ansvar och idealitet i samhället. Men detta kan aldrig ersätta de garantier som den offentliga sektorn står för. Sociala rättigheter måste garanteras alla -- oavsett resurser och personliga kontaktnät. Grundprincipen måste vara att man via det offentliga skall fördela resurser och möjligheter till social service utan att för den skull motarbeta mångfalden i de former som denna service kan anta. När det gäller arbetsmarknaden har vi från folkpartiet liberalerna inriktat oss på att hjälpa främst de svagaste grupperna. Charlotte Branting kommer i ett senare anförande att mera i detalj gå in på frågor gällande yrkesinriktad rehabilitering, särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning samt antalet platser inom Samhallkoncernen, för att nämna några av de områden där vi drivit på med positiva förslag och krav på förstärkta resurser. Fru talman! Arbete är någonting mycket positivt, som vi måste värna om. Det är därför särskilt viktigt att nu alla ansträngningar görs för att hejda den höga arbetslösheten och förhindra att människor hamnar i en nedbrytande långtidsarbetslöshet. Vi måste i praktisk handling hävda arbetets värde för den enskilde individen och för hela samhället.

Fru talman! Statsrådet Mona Sahlin! Antalet varsel och permitteringar ökar kraftigt, och antalet lediga platser minskar. Det rör sig inte längre om bara ''vanliga'' varsel, utan det är också fråga om strukturförändringar inom industrin. Många kommuner och landsting befinner sig i en ekonomisk situation som gör att de måste dra ner även på känslig verksamhet. Sammantaget leder detta till att olika prognoser pekar på att vi, om man räknar in både personer som är föremål för arbetsmarknadsåtgärder och sådana som är öppet arbetslösa, under 1992 kan komma upp i en arbetslöshet på 5--6 %. Läget har förändrats mycket snabbt. Låt mig påminna om att företag och vårdansvariga för mindre än ett år sedan genomförde kampanjer för att få folk och ungdomar till industri och vård. Den svenska lågkonjunkturen är i stor utsträckning hemmalagad. Löneutveckling och inflation har länge legat långt över omvärldens. Skatteomläggningens finansiering har, såväl ur inflationspolitiska som arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter, verkat i klart negativ riktning. Den förda koncentrationspolitiken har lett till överhettning i framför allt storstadsområden, där det har uppstått en löneglidning, som sedan har fortplantat sig ut över landet. Fru talman! Detta har lett till två debatter -- eller kanske skall vi kalla dem två ekonomiska skolor. I den ena debatten accepterar man en hög arbetslöshet, som skall tvinga ner löner och inflation. I den andra debatten förordas den sedvanliga AMS-linjen, det vill säga att omfattande åtgärder skall sättas in för att kortsiktigt hålla nere de höga öppna arbetslöshetstalen. Den första, råa linjen är helt oacceptabel för centern. Längre arbetslöshetsperioder leder till utslagning och dåligt självförtroende och är egentligen ett enda stort resursslöseri. Men den omfattande AMS-linjen är heller inte rätt väg att vandra. Fru talman! Sverige har i dag ett nedslitet vägnät och järnvägar som kräver underhåll och nya sträckningar. Vi befinner oss nu i en lågkonjunktur. Vi har tusentals entreprenörfordon som i dag står lediga. Det är nu, i lågkonjunkturen, som man skall ta krafttag för att bygga en infrastruktur för framtiden. Det är mycket lämpligare att göra det nu i sämre tider än när kapaciteten i riket är fullt utnyttjad. Då kan det vara andra saker som bör gå före. Centerpartiet föreslår därför att 10 miljarder kronor under kommande år skall satsas på en utbyggd infrastruktur. Som vi ser det är det också viktigt att dessa satsningar i första hand körs i gång i de områden i vårt land där sysselsättningen i dag är svagast, dvs. i regionalpolitiskt känsliga områden. Där finns hundratals mil av krokiga, svaga grusvägar som behöver rätas, förstärkas och beläggas. Banverket har ett färdigt stort program som kan tidigareläggas på järnvägens område. Vi har all anledning att mycket kraftfullare satsa på högre utbildning och forskning. Centerpartiet har föreslagit 6 000 nya utbildningsplatser -- utbildning för framtid. Vi har gjort en uppgörelse som berör bioenergins roll i det stora energisystemet. Vi är inte nöjda med uppgörelsen. Vi tycker nämligen att på just bioenergiområdet skulle satsningen ha kunnat vara litet kraftfullare. Det är dock ett stort steg i rätt riktning. Vi vill också att man skall inleda skapandet av ett nordiskt snabbtågbanenät. Det är investeringar som kommer att minska behovet av investeringar på flygets område. Snabba och bra järnvägar är miljöriktiga. Det är det transportsätt som är att föredra vid måttligt långa avstånd. De infrastruktursatsningar som vi föreslår är satsningar som utvecklar hela vårt land. Det är, fru talman, fråga om god ekonomisk politik som skapar framtida välstånd och bättre möjligheter för en god livskvalitet. Varje sjukdom orsakad av trafikutsläpp, varje trafikskadeoffer, varje nedsliten vägkilometer och varje i onödan utbetald kontant arbetslöshetsersättning medför verkliga kostnader och framför allt stora uteblivna intäkter. Statsrådet Mona Sahlin bör därför gå in på sin kammare och tänka på vad jag här har tagit upp och studera centerpartiets motioner. Sedan bör hon ta Georg Andersson, Rune Molin och hela regeringen ordentligt i örat. Jag anser att det är fel att arbetsmarknadsministern skall tvingas till större och större ensidiga satsningar. Så blir nämligen fallet om man inte har förstånd att göra satsningar över ordinarie budget på andra departements områden. Fru talman! Antiinflationspolitiken måste vara ett framtida rättesnöre. Sverige har delvis prissatt sig ur världsmarknaden. För det framtida välståndets skull är vi betjänta av en period med lägre löneökningar än omvärldens. Det är utomordentligt viktigt att Rehnbergsnivån blir det absoluta taket för ett par år framåt. Vi anser att det är oroande att parter -- som borde veta bättre -- inte godtar att högre avlönade som samtidigt är stora vinnare på skattereformen nu måste lugna ner sig. Chefer i exportföretag och på viktiga ekonomiska institutioner som alltid predikar återhållsamhetens evangelium för lågavlönade, måste nu förstå att det är de själva som måste föregå med goda exempel. Fru talman! I många kommuner har vi redan en ungdomsarbetslöshet på över 10 %. Den ökar dessutom snabbt. Ungdomar, kvinnor, handikappade och invandrare utgör de grupper som drabbas hårdast. Det är enligt min bestämda mening inte dessa grupper som orsakar överhettning och stark löneglidning. Den onda löneglidningen uppstår inte i inlandskommunerna i Norrland. Men det är där vi har de höga arbetslöshetstalen. Jag vill återigen med stor bestämdhet säga att öppen arbetslöshet är ett stort resursslöseri. När det gäller ungdomsarbetslösheten är frågan egentligen om den får fortgå längre. Det är en fråga om en massiv förstörelse av ungdom och framtid. Centern föreslår ett antal försvarslinjer. Den första försvarslinjen måste vara arbete i en utbyggd näringslivssektor. Den andra försvarslinjen är den mycket starka infrastruktursatsningen som jag nyss var inne på. Den tredje försvarslinjen innebär att man satsar på utbildning av både lågt utbildade och högre utbildade personer för att vi skall stå bättre rustade för att klara en bättre produktivitet framöver. Den fjärde försvarlinjen -- där hyser jag ganska stor oro i dag -- är att vi skall ha ordentliga regionalpolitiska satsningar som utvecklar hela landet. Den femte linjen består i att vi måste ha en viss kvot av beredskapsarbeten. Alla är inte utbildningsmotiverade. Den sista försvarslinjen utgörs av kontant arbetslöshetsersättning. Den påsen bör vara den minsta påsen av alla de penningpåsar som vi har att diskutera. Jag sade inledningsvis att för mindre än ett år sedan drevs kampanjer för att få ungdomar till näringslivet och till vården. Jag vill nu varna för en viss kortsiktighet i agerandet. Jag förstår företagen, många är hårt ekonomiskt pressade och lever litet för dagen. Man måste naturligtvis se om sitt hus. Det finns dock en viktig fråga som varje företagare och regeringen och riksdagen bör ställa, nämligen hur lång den här lågkonjunkturen kommer att bli. Blir den ett år, ett och ett halvt år eller kanske två år? Frågan om rekrytering av ungdomar till näringslivet och andra områden är en väsentligt mer långsiktig fråga, och det finns här anledning att varna för kortsiktighet i agerandet. Ungdomarna är mycket rörliga -- de flyttar osv, -- och det är nog så att industrin behöver ungdomarna mer än vad ungdomarna behöver industrin. För att inte missförstås vill jag betona att jag liksom alla andra är medveten om att industrin är en välfärdsgrund. Men det gäller nu att titta på det här överbryggningsskedet, så att man i framtiden har en rekryteringsbas av väl utbildade och inskolade ungdomar.

Ungdomarna skulle göra en insats för att få sina pengar; de skulle vara med i samhället. Ställer Mona Sahlin fortfarande upp på den grundsynen när det gäller ungdomarnas rätt till arbete och utbildning? Jag vill avsluta med att säga att centern säger ett bestämt nej såväl till låt-gå-arbetslöshetslinjen som till en extrem AMS-linje.

Kersti Johansson kommer senare att ta upp inte minst de handikappades problem på arbetsmarknaden.

Fru talman! Nu nås vi av den stigande arbetslösheten. Tidigare höga varseltal när det gäller uppsägningar börjar nu omsättas i praktiken. 1991 är redan ett svart år på arbetsmarknaden. Från vänsterpartiets sida har vi varnat för den här utvecklingen. Behovet av att snabbt sätta in åtgärder för att motverka arbetslösheten har vuxit enormt. Priset för en hög arbetslöshet blir oerhört högt. Det är enskilda människor som drabbas, och vi vet att ingen kan smita ifrån arbetslöshetens kostnader -- varken de mänskliga eller de samhälleliga. Men företrädare för marknaden vägrar medvetet att inse detta. Arbetslöshetens stålbad blir verklighet om de får bestämma. De förordar medvetet att ännu fler människor skall ställas utanför produktionen -- ju fler, desto bättre för landets ekonomi, hävdar de. Från vänsterpartiets sida vägrar vi att acceptera ett sådant synsätt. Människors vilja till arbete och egen försörjning är en viktig tillgång. Sverige blir varken bättre eller rikare när fler människor slås ut från arbetsmarknaden -- utan tvärtom, vi kommer att bli fattigare. För vänsterpartiets del kan det aldrig handla om en passiv anpassning till givna eller s.k. ödesbestämda förhållanden. Den fulla sysselsättningen är ytterst en fråga om vilja och förmåga att styra samhällsutvecklingen. Därför behövs en kraftfull politik för att förhindra att arbetslöshetssiffrorna rakar i höjden. I det redan allvarliga läget på arbetsmarknaden måste även beredskapsarbeten ingå bland nödvändiga åtgärder. Regeringen bär det yttersta ansvaret för att arbetsmarknadspolitiken inte avrustas, något som marknaden och vissa andra olyckskorpar förespråkar. Marknadens företrädare vill inte göra något åt den växande arbetslösheten. Den får bli vad den blir. Det blir följden om man anser att full sysselsättning inte är ett mål som måste upprätthållas. En föraktfull inställning till människornas rätt och vilja till arbete präglar många bankekonomer, industriledare och vissa politiska företrädare, som flera medier låter uppträda som ''sanningssägare''. Det är upprörande att det i dag förs fram förslag som innebär att anslagen till arbetsmarknadsutbildning och andra sysselsättningsskapande åtgärder skärs ned. På flera håll vill man låta de arbetslösa själva betala en allt högre del av kostnaderna för arbetslösheten. På annat sätt går det inte att tolka vissa borgerliga företrädare. De vill kraftigt höja EG-avgifterna till arbetslöshetskassorna. Dessa förslag kommer inte att lösa några problem på arbetsmarknaden, om de skulle omsättas i praktiken. Men det innebär att ett orättfärdigt slag utdelas mot enskilda människor och deras familjer, som redan har det svårt på grund av arbetslöshet eller hot om sådant. Därför vänder vi i vänsterpartiet oss emot dem som är beredda att acceptera arbetslöshet som ett medel i den ekonomiska politiken. Arbete åt alla är 1990-talets huvudfråga. För arbetarrörelsen och vänsterpartiet är rätten till ett meningsfullt arbete en viktig del av den generella välfärdspolitiken. Regeringen har även klart uttalat att arbetsmarknadspolitiken fortsättningsvis begränsas till åtgärder för den enskilde individen som hotas av arbetslöshet eller som är arbetslös. Någon generell efterfrågestimulans för att förhindra arbetslöshet är inte aktuell enligt vad regeringen skriver i årets budgetproposition. Vänsterpartiet ställer sig naturligtvis positivt till de ökade resurser till utbildning och rehabilitering som regeringen föreslår, men vi är starkt kritiska till regeringens fortsatta högervridning, som innebär att målsättningen arbete åt alla offras. Regeringens politik underordnas alltmer nyliberalismens synsätt att öppen arbetslöshet minskar inflation. Från detta har regeringen inte tagit klart avstånd, och därför måste man utgå från att det fortfarande gäller. Fru talman! Tillsammans med en rättvis fördelningspolitik och den generella välfärdspolitiken är arbete åt alla den övergripande politiska målsättningen vid fördelning av landets resurser. Det är viktigt att motverka ökad arbetslöshet och att redan nu ta itu med sårbarheten i det svenska näringslivet i perspektivet av den lågkonktur vi nu upplever. Landets ekonomiska politik och statens insatser måste inriktas på att bekämpa arbetslösheten. Förutom att den ekonomiska politiken på alla sätt skall befrämja arbete åt alla är det nödvändigt att statsföretag, löntagarfonder och regionalpolitik omvandlas till redskap för en arbetsskapande politik. Dagens arbetsmarknadspolitik bygger på samma ideologiska grundprinciper och har samma politiska målsättning som präglar hela den ekonomiska politiken i övrigt. Som en aktiv och integrerad del av den allmänna ekonomiska politiken arbetar man för att minska strukturella obalanser enbart genom en anpassning till de krav som industrin ställer. Det har skett en förskjutning i arbetsmarknadspolitikens roll och målsättning. Från att ha varit ett instrument för att bekämpa konflikterna mellan olika mål i den allmänna ekonomiska politiken har den nu en annan roll. Tidigare fördes en arbetsmarknadspolitik för att mildra de negativa effekterna av den industriella och ekonomiska utvecklingen. Nu prioriterar man enbart åtgärder som syftar till att underlätta och påskynda industrins strukturella omvandling helt på arbetsköparnas villkor, vilket ytterligare förvärrar den regionala obalansen och ökar klassklyftorna i samhället. Det är i detta perspektiv regeringens nyliberala politik skall ses. I den nya politiken från regeringen finns inte någon nämnvärd arsenal för att möta den stora arbetslösheten. Beredskapsarbeten ses numera som ett hinder i den ekonomiska politiken. Den insikten att människor som ställs utanför arbetslivet någon månad snabbt passiviseras och kan slås ut från arbetsmarknaden har blivit som bortblåst i regeringspolitiken. Det är därför bra att utskottet framför en annan uppfattning i sitt betänkande nr 11, där det betonas att beredskapsarbete inte får underskattas: ''Utskottet vill med det anförda understryka att beredskapsarbete måste kunna komma i fråga när detta framstår som den mest ändamålsenliga åtgärden i det enskilda fallet.'' Denna del av utskottets betänkande ger ju en helt annan bild än den som regeringen ger i sin budgetproposition. beredskapsarbete, skulle ses som en insats för att regeringen i arbetsmarknadspolitiken skulle kunna få instrument för att hävda rätten till arbete. Vad händer i fortsättningen med denna uppgörelse? Det skulle vara intressant att få veta av Mona Sahlin vart medlen tog vägen. När skall medlen tas fram? Är uppgörelsen ingenting värd? Vänsterpartiet anser att arbetsmarknadsutbildningen är en del av den samhälleliga vuxenutbildning. Den bör användas för att stödja dem som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Den bör sättas in för att uppfylla fördelningspolitiska och sociala mål. Utifrån den grunden kan en politik formuleras för arbete åt alla i följande huvudpunkter: 1. Näringsliv och arbetsliv skall utformas på en nationellt självständig grund inriktad mot internationell solidaritet. Produktion, tjänster, service och kommunikation skall utformas i samklang med social nytta, en bra miljö, regional balans och med en icke kommersiell inriktning. Ett människovärdigt arbetsliv krävs utan utslagning och klassklyftor och med en demokratisk maktutövning. 2. Att i samhällets regi upprätta ett nationellt näringslivsprogram, ett program som tar sikte på att ge industrin en nationell bas med en ny struktur, samtidigt som industriarbetet ges ett nytt och mer kvalitativt innehåll. Utifrån detta program kan kraftfulla satsningar ske i infrastrukturen för att kunskap, transporter och övriga kommunikationer skall bli verktyg i en arbetsskapande politik. 3. En allmän arbetstidsförkortning ingår i en politik för arbete åt alla och den kan motverka utslagning och även förbättra människors sociala livsvillkor. 4. Arbetsmarknadspolitiken måste reformeras och inriktas på att skapa bestående arbeten. Genom arbetsmarknadspolitiken skall även regionalpolitik och ekonomisk politik ge arbete åt alla. Ansträngningar och stimulanser bör sättas in för att vi skall få en del av förtidspensionärerna tillbaka till arbetslivet. Dessutom skall man i arbetsmarknadspolitiken på ett kraftfullt sätt motverka dagens könssegregerade arbetsmarknad. Ökade satsningar bör ske i informationen om yrkesval, en omvänd ''prao-inriktning'' m.m. Vänsterpartiet anser att varje arbetslös är ett nederlag för samhället. Risken är uppenbar att de långtidsarbetslösas skara ökar. Även för handikappade, kvinnor och ungdomar kan en ökning av långtidsarbetslösheten befaras. Vi gick från en tid då det fanns ungdomslag till inskolningsplatser. Vad hände med dessa inskolningsplatser, som man då sade skulle vara ett instrument för att på nytt få ut ungdomen i arbetslivet? I dag har kommunerna ansvar för de unga, men man har inga pengar. Vad händer med de ungdomar som kommer ut och skall försöka få ett arbete på en sviktande arbetsmarknad, när också kommunerna står utan möjlighet att hjälpa dem? Regeringen brukar tala om att man skall gå på två ben. Det tycker jag är en självklarhet. Men frågan är vad man skall göra för att gå på två ben. Man talar om att inflationen utgör det största hotet om arbetslöshet. Den ekonomiska politiken inriktas enbart på att bekämpa inflationen. Det finns förslag, som vi har fört fram och som kan bli mer aktuella än någonsin. Jag skulle vilja höra om någon kan förklara på varför man inte fortsätter med det ROT-program som fanns en gång i tiden. Det finns möjligheter för byggnadsarbetare att få arbete. Våra skolor behöver rustas upp. Där skulle många av de byggnadsarbetare som i dag börjar bli utslagna av arbetsmarknadsskäl kunna få arbete. Kommunernas vattennät är i stort behov av upprustning. Det finns alltså många åtgärder som skulle främja och trygga bra arbete för många som nu kommer att stå utanför arbetslivet. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 4, 26 och 31 till betänkande nr
Fru talman! Fru statsråd! Jag tänker nu passa på att här i kammaren dra upp huvudlinjerna för hur vi i miljöpartiet de gröna ser på arbetsmarknadspolitiken. Det är den gröna vägen mot ökad frihet i arbetet. När jag förberedde på det här anförandet började jag med att skriva att varje människa har rätt till ett arbete. Ögonblickligen hörde jag en massa frågor. Om vi har rätt till ett arbete, visst har vi då också skyldigheter med det arbetet, t.ex. att det ger bra och hållbara produkter, att det inte tär onödigt mycket på våra resurser, och vad menar vi med ett arbete? Ja, vi kan ju i varje fall skilja på förvärvsarbete -- som lönearbete eller kooperativt arbete -- och informellt eller ideellt arbete. Kontentan av mina funderingar blev i alla fall att jag ändrade meningen till: Varje människa i arbetsför ålder har rätt till avlönat arbete, men lönearbetet har inte rätt till varje människa. Vad menas då med det? Jo, lönearbetet skall inte vara så tungt och långt att vi inte också orkar med annat arbete: hemarbetet, sport och friluftsarbetet, arbetet i Röda korset, syföreningen, barnpassningen. Slutsatsen blir naturligtvis: Arbete är inte enbart förvärvsarbete. Ingen behöver vara arbetslös. Nej, ingen behöver vara arbetslös om vi med arbete också menar det obetalda arbetet. Förvärvsarbete är nödvändigt under stor del av vårt liv för att täcka våra behov, men allt lönearbete är inte bra för miljö och människor. Konsekvenserna av ett arbete -- särskilt då av lönearbetet -- för miljö, individ och samhälle måste analyseras och värderas. Har vi en till vår tid anpassad syn på förvärvsarbete? Nej, den moderna synen har inte trängt igenom. Varför består gamla hierarkiska strukturer i arbetslivet? Varför består den auktoritära människosynen, den förhållandevis dåliga jämställdheten och den instrumentella synen på arbetskraften? Varför tror vi fortfarande på en evig tillväxt i produktion och konsumtion, i sopor och regnskogsdöd, som ändå drabbar oss människor till slut. Nej, inte sist, för vi hör ju till näringskedjornas topporganismer, och topporganismerna hör inte till världens tåligaste varelser. Lönearbetet har blivit en stelnad ideologi. I alla tider har arbetet varit något smutsigt och ovärdigt för de högre klasserna, förutom de manligt värdiga sysselsättningarna jakt, krig och politik. Så småningom fick arbeten som handel och hantverk högre status och i dag har -- i varje fall i teorin -- den allmänt accepterade idén om allas lika värde följts av alla arbetens lika värde. Utvecklingen går mot det bättre! Men slentrian får inte göra oss blinda för förvärvsarbetets negativa följder, som ligger i avigsidorna av: -- att det finns kontroll av produktion och människor, -- att det finns marknader för produkter och arbetskraft, -- att det finns ett kapitalintresse och ett löneintresse, -- att det finns partsförhållanden och -- att det finns regler och lagar. Allt har en positiv och en negativ sida. Skall vi lönearbeta ännu fler timmar? Skall vi producera och konsumera ännu mer i vårt mätta land? Produktionen av varor stiger ständigt om inte lönearbetstiden förkortas. Enligt långtidsutredningens prognoser kommer den materiella produktionen att öka med 25 % till år 2000. För att nå detta mål krävs en ökning av antalet lönearbetstimmar med cirka 7 % och av produktiviteten med 18 %. Oförändrad materiell produktion skulle medföra att lönearbetstiden kunde sänkas med 8 % och att produktiviteten kunde ökas med drygt 10 %. Det finns alltså utrymme för förändringar. För arbetsgivaren betyder den kortare arbetstiden att den reella lönen kan ökas med 2 %. Det förutsätter dock att kapitalkostnaden per arbetstimme inte ökar genom kortare arbetstid totalt. Är arbetslöshet frihet eller plåga? Jag lyssnade på Sonja Rembo. Eftersom jag har skrivit detta, säger jag nästan motsatsen -- men inte helt. Arbetslöshet kan för en del företagsamma människor fungera som en puff mot större frihet från lönearbete och mot nya utmaningar. Men vi vet att förvärvsarbete är viktigt för de flesta människor. De känner sig utanför, olyckliga och obehövda utan förvärvsarbete. Vi vet också att ungdomar som går arbetslösa är särskilt sårbara. De blir deprimerade, t.o.m. kroniskt skadade, när arbetslösheten varar länge. Därför är arbetslinjen viktig, men med den kan vi inte lösa problemet när det växer utöver budgetens möjligheter. Vi måste därutöver hitta andra vägar. När arbetslösheten av olika orsaker stiger utöver det normala, kan det vara värt att undersöka om man skulle kunna dela det betalda arbete som finns genom att sänka lönearbetstiden. Det kan ske genom att ge människor större frihet att välja lönearbetstid. Fru talman! Nu kommer vi till kärnpunkten: Är kortare arbetstid ett motmedel mot arbetslöshet? Rent teoretiskt -- ja! Vi delar solidariskt på lönearbetet. I praktiken kommer svårigheterna. Jobben och de arbetslösa finns inte på samma platser. Utbildning och jobb passar inte ihop osv. Men om vi antar att åtminstone en tredjedel, vilket troligen är lågt räknat, av den minskade lönearbetstiden vid en arbetstidsförkortning på de av miljöpartiet till år 1993 föreslagna första två timmarna per vecka resulterar i nya arbeten, motsvarar detta cirka 50 000 nya arbetstillfällen. En lönearbetstidsförkortning kommer därför att ge ett betydande bidrag till att den befarade ökningen av arbetslösheten kan hållas låg. Kostnaden för dessa 50 000 nya lönearbetstillfällen består i lägre lön, motsvarande de två lediga timmarna -- och skattebortfall förstås. Om lönearbetstiden förkortas kommer också behovet av pengar för arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder att minska med uppskattningsvis 500 milj.kr. under budgetåret Miljöpartiet har som mål att ge alla människor laglig rätt till 6 timmars arbetsdag eller 30 timmars arbetsvecka med förhållandevis sänkt lön. Med denna rätt ökar flexibiliteten och man kan anpassa lönearbetstiden efter sin livssituation. Vi föreslår en minskning med en veckotimme år 1992 och ännu en år 1993 till 38 timmar. Det är ett ganska flexibelt instrument, som ändå kan få stor effekt, eftersom den nya normen troligen kommer att följas på de flesta områden. Möjligheten att avtala om andra lönearbetstider finns naturligtvis kvar. De två timmarna betyder att lönearbetstiden minskas med 5 %. Om arbetstagarorganisationerna inte är beredda att sänka utgående veckolön i kronor, innebär det att man intecknar 5 % av utrymmet för lönehöjningar till kortare arbetstid. Det är naturligtvis ett problem i dagens situation, när lönerna ökar alldeles för mycket. För att kompensera kostnaderna för den kortare arbetstiden, men också för högre energiskatter, föreslår miljöpartiet i en motion kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter. Riksdagen bör också återta beslutet om den sjätte semesterveckan. Miljöpartiet -- och med oss många andra -- prioriterar en förkortad veckoarbetstid framför en längre semester. ungefär 1,5 % per år. Eftersom det ungefärligen motsvarar produktivitetsökningen inom näringslivet under ett år, skulle det vara möjligt att med bibehållen men ej ökad lön behålla företagens kostnadsläge oförändrat. De anställda skulle då få en ökad reallön, men inte i form av pengar i lönekuvertet, utan som kortare arbetstid. Till detta kommer naturligtvis dynamiska effekter. Förutom att bidra till att vi solidariskt delar det lönearbete som finns, får vi andra dynamiska effekter av den kortare arbetstiden. Tidspressen, stressen, minskar och vi får större möjligheter att ta framtiden i egna händer med ökad egenkontroll över miljö och framtid. När vi lönearbetar mindre produceras mindre mängd varor. Det gynnar återbruk och spar miljö, med mindre sopmängd, sparad energi och sparade råvaror. Rätten till vår tid blir verklighet. För dem som har förlorat sitt arbete kan nya lönearbetstillfällen skapas -- sådana arbeten som i dag inte räknas som lönsamt, såsom ytterligare investeringar i miljövänlig infrastruktur, miljöanpassad utbildning och utveckling beträffande varsam teknik och energi, m.m. Jag skall här bara gett ett exempel. Om vårt vattensystem och vårt avloppssystem -- de är så illa däran i dag att kommunikationerna dem emellan blir allt livligare -- repareras i samma takt som hittills har varit fallet, kommer arbetet att vara klart om 400 år. Men vilket utmärkt arbetstillfälle att undvika hälsokatastrofer vore det då inte om en stor kontingent av arbetskraft sattes in för att arbeta med att ersätta de gamla dåliga avloppsledningarna med nya system! För att arbetslösheten inte skall överstiga drygt 2 % måste AMS genom en konventionell lösning få ytterligare 10,3 miljarder kronor, dvs. utöver de drygt 11 miljarder som redan har avsatts i budgetpropositionen. Men nettokostnaden blir ''bara'' 3 miljarder kronor, eftersom de föreslagna åtgärderna kommer att innebära att kontantstödet till arbetslösa minskar med 7 miljarder kronor -- detta enligt AMS. Det gröna förslaget tål att jämföras med det konventionella. Men det måste, naturligtvis, finnas nackdelar med vårt förslag, kan någon tycka. Ja, det tar längre tid att genomdriva vårt förslag, eftersom hindren bl.a. är att det handlar om ett förstelnat tänkesätt, att det måste genomföras stegvis och att det måste totalplaneras och prövas. Så vill jag avsluta anförandet med att deklarera att jag ställer mig bakom miljöpartiets samtliga reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkanden 11 och 12. Jag nöjer mig dock med att stödja reservationerna 1 och 10.

Fru talman! Vi har i dag att behandla arbetsmarknadspolitik, arbetslivsfrågor och arbetslivsforskning. I det här anförandet skall jag ta upp arbetsmarknadspolitiken. För ordningens skull yrkar jag redan nu bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 11 och avslag på samtliga reservationer som har fogats till betänkandet. Bo Nilsson kommer senare att kommentera betänkande 12. I betänkande 11 ger utskottet sin bild av den verklighet som vi har att göra med. Den bilden redovisar både de starka sidorna och de svårigheter som vi har att brottas med. Först och främst skall vi glädjas åt att vi lever i ett av världens bästa länder vad gäller välfärd och fördelningen av välfärden. Vidare skall vi notera att ännu fler människor har kommit ut på arbetsmarknaden under 1990. Nu omfattas arbetskraften av 87 % av männen och av nästan 83 % av kvinnorna. Det ger oss en internationell topposition. Att så många som 4 577 000 personer i vårt land har arbete och egen inkomst är något som vi skall vara glada och stolta över. Den siffran gäller genomsnittet för 1990. Men det har skett en viss minskning. I februari 1991 var nämnda antal 4 536 000. Det är det näst största antal personer i arbete som någonsin har noterats för en februarimånad. Det står också helt klart att vår arbetslöshet om 2,3 % i februari internationellt sett är utomordentligt låg siffra. Utskottets betänkande är värt ett studium. Utskottet väjer inte för problemen. I betänkandet framhålls det att det centrala stabiliseringspolitiska problemet är inflationen. I längden är det nämligen inte möjligt att trygga sysselsättningen med prisstegringar som sker snabbare än i omvärlden. Reservanterna -- alltså moderaterna, folkpartiet, centern och miljöpartiet -- är, som framgår av reservationerna 1 och 3, ytterst hovsamma i sin kritik. Det är i och för sig en förnuftig linje. Om vi tittar i facit, ser vi att det inte hos något av oppositionspartierna är värnet av ekonomin som har varit det mest framträdande draget. Så fort regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att ekonomin skulle stabiliseras har det samlade svaret från oppositionen blivit nej. Full sysselsättning -- arbete åt alla -- förutsätter en sund ekonomisk utveckling. Inflationen måste hållas nere. Några ljuspunkter på senare tid är att vi börjar se utfallet av stabiliseringsavtalen. Det handlar alltså om låga lönekostnadsökningar samt om att oljepriser och räntor har gått ner. Vi har med andra ord börjat tämja inflationen! Till den förda ekonomiska politiken har man tilltro både här hemma och utanför våra gränser. Efter det att utskottet lagt fast sitt betänkande har det kommit en ny prognos från AMS. Enligt den prognosen kan arbetslösheten komma att uppgå till 4,5 % sommaren 1992. Nedgången i konjunkturen har drabbat arbetsmarknaden snabbare och mer djupgående än vad tidigare konjunkturnedgångar har gjort, säger man vid AMS. Såväl antalet arbetslösa ungdomar som antalet långtidsarbetslösa kan förutses öka kraftigt enligt AMS. Under de närmaste dagarna kommer vi att få konjunkturinstitutets rapport. Därmed får vi ytterligare kunskaper om vad det är för insatser som krävs. I samband med utskottets ställningstagande sade vi också att osäkerheten var stor om hur djup konjunkturavmattningen skulle bli och att det därför under våren kunde bli nödvändigt att ompröva inriktningen av arbetspolitiken. Viktigt i detta sammanhang är att det är nu som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall ge resultat. I och med kompletteringspropositionen kommer olika förslag som förstärker de åtgärder som läggs fast i betänkandet. Bl.a. har finansministern i finansdebatten för ett par veckor sedan redovisat sina planer på att pröva ett system med utbildningsvikariat. De anställda erbjuds utbildning och kompetensutveckling, och arbetslösa får vikariera för dem som utbildas. Den här idéen prövades redan under 70-talet enligt de riktlinjer som drogs upp av Anna-Greta Lejon, som då var biträdande arbetsmarknadsminister. Systemet är väl värt att prövas på nytt. Det kanske kan prövas redan under våren i de län som har den mest ansträngda arbetsmarknaden. Det finns ett stort intresse bland enskilda löntagare och fackliga organisationer för ett sådant här system. Men naturligtvis krävs det också att de privata arbetsgivarna är med. Okonventionella grepp av det här slaget behövs i arbetsmarknadspolitiken. Fru talman! Jag reser mig mot den systematiska svartmålning av de framtida möjligheterna för Sverige som välfärdsnation som en del ägnar sig åt. Samtidigt måste man inse att Sverige i dag befinner sig mitt i en lågkonjunktur och att vi måste ta krafttag för att trygga vårt hus i framtiden. Sonja Rembo gav ett övertydligt exempel på vad jag menar med svartmålning. Elver Jonsson försökte sig också på detta. Men han nådde inte upp till Sonja Rembos höjder. Dessutom verkar det, av Elver Jonssons resonemang att döma, som om reservationerna 1 och 3 skulle kunna ha någonting att ge när det gäller vägledning. Då och då förekommer det i diskussionen förslag om att vi skall låta arbetslösheten ''ha sin gång'' som ett sätt att få ner inflationen. Men den ansatsen avvisas bestämd av utskottet, som säger att arbetslöshet inte får användas som ett medel i den ekonomiska politiken. Mänskliga, sociala och ekonomiska aspekter talar mot ett sådant sätt att använda politiken. Alldeles särskilt viktigt är det att förhindra att långtidsarbetslösheten får fäste på arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösheten kan aldrig accepteras. Strategin för att motverka arbetslösheten innebär, som utskottet ser saken, följande: -- Stabiliseringsavtal med låga lönekostnadsökningar för 1990 och 1991 är en första försvarslinje för den fulla sysselsättningen, och då måste Sverige återvinna konkurrenskraften. Utskottet hävdar arbetslinjen med en utbudsinriktad politik som inriktas på effektiv arbetsförmedling, ytterligare förstärkning av arbetsmarknadsutbildningen och uppmärksamhet på de svaga grupperna. Den kraftiga satsningen på jobbsökaraktiviteter ser utskottet mycket positivt på. -- Om utvecklingen så kräver skall även beredskapsarbeten sättas in. Utskottet betonar i detta sammanhang att värdet av beredskapsarbeten inte får underskattas och att det finns grupper på arbetsmarknaden för vilka arbetsmarknadsutbildning känns meningslös. -- Beträffande invandrarnas situation på arbetsmarknaden gäller det, enligt utskottets mening, att ta till vara den resurs som invandrarna utgör på den svenska arbetsmarknaden. Även om det känns trögt går arbetet framåt, t.ex. när det gäller att hitta nya metoder för att bedöma utländska utbildningar och kunskaper. När det gäller arbetsmarknadspolitikens inriktning i stort finns det skilda åsikter inom utskottet. Den gemensamma borgerliga reservationen är emellertid inte väsenskild från regeringens uppfattning, och reservanterna menar också att regeringens politik vad gäller AMS är positiv. Vänsterpartiet däremot går fortfarande omkring med skygglappar när det gäller den ekonomiska verkligheten. Man föreslår bl.a. generella ekonomiska stimulansåtgärder för att förhindra arbetslöshet. Syftet må vara gott, men att vidta sådana åtgärder är som att hälla bensin på inflationsbrasan. När frågan om beredskapsarbetena behandlades i utskottet flaggades det för en reservation. Tvärtemot vad som då sades är den nya inställningen, enligt reservationen, att beredskapsarbeten, om situationen så kräver, skall sättas in. Det gäller folkpartiet och centern. Moderaterna har också ställt sig bakom reservationen. Men det är inte samma beredskapsarbeten som de talar om. I reservation 22 sätter moderaterna upp höga staket. Närmare bestämt handlar det om 50 % bidragsandel. Det är något virrigt på den borgerliga sidan. Av övriga reservationer att döma kan det konstateras att centerpartiet även i år drastiskt vill minska den fond, arbetsmarknadsfonden, som skall användas för utbetalning av arbetslöshetsersättning m.m. Regeringens förslag är ju att även vissa utbildningsbidrag skall finansieras med hjälp av denna fond. Moderaterna vill vrida på kranen ännu litet mera och finansiera alla utbildningar på detta sätt. Men centerpartisterna vrider inte på några kranar -- de öppnar hela slussen. Deras förslag är ju att denna arbetsmarknadsfond skall få finansiera även delar av närings och regionalpolitiken. I övrigt kan det vid en genomgång av de speciella frågorna om åtgärder på arbetsmarknadsområdet konstateras att de borgerliga och miljöpartiet nu återkommer i en reservation och talar om att ''det är hög tid att tillsätta en utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring''. Men det har tillsatts en utredning. Vi får se vad den kommer fram till. Reservationen 28 är för övrigt litet väl avslöjande när det gäller det som reservanterna egentligen vill åstadkomma. Fru talman! Den fulla sysselsättningens politik får inte slarvas bort. Det är i en lågkonjunktur som prövningen visar vad vårt tal om full sysselsättning och om arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken står för. Uttalanden av ansvariga politiker om en hög toleransnivå och om en hög arbetslöshet är direkt farliga. Det är något som Elver Jonsson bör fundera över. Vi kan se hur man i vår omvärld har accepterat höga arbetslöshetstal och därmed ansett slaget förlorat i kampen om den fulla sysselsättningen. I land efter land ligger arbetslöshetstalen på sådana nivåer att det är omöjligt att ens på sikt komma i närheten av full sysselsättning. Det visar att det är viktigt att angripa arbetslöshet direkt med de åtgärder som står till buds. Därför skall man hårt och resolut angripa långtidsarbetslöshet, ungdomsarbetslös eller annan arbetslöshet som det kan vara fråga om.
Fru talman! Lars Ulander beskyllde mig för att svartmåla. Han brukar göra det när han har svårt att försvara sig mot min beskrivning av verkligheten -- och denna är, tyvärr, inte alltför ljus i socialdemokraternas Sverige. Själv skröt Lars Ulander ohämmat över de höga sysselsättningstalen utan att alls beakta vad jag har sagt om utslagningen när det gäller arbetsmarknaden, om de höga frånvarotalen och om låsningen genom offentliga monopol. Allt detta har medverkat till att vi har fått en brist på arbetskraft, och denna brist har i sin tur blivit fröet till dagens brist på arbete. Oppositionen har sagt nej till regeringens politik, hävdade Lars Ulander. Ja, vi har sagt nej till regeringens politik därför att det är fråga om fel förslag. Den statliga inkomstpolitiken har inneburit höjda skatter och mer av regleringar. Men det har faktiskt i denna kammare år efter år funnits väl utarbetade förslag från moderata samlingspartiet, vilka har visat på en väl sammanhållen politik och vilka, om de förverkligades, skulle ha inneburit att vi i dag hade haft en betydligt ljusare situation och bättre möjligheter att hantera arbetsmarknadsproblem. Det är regeringen, Lars Ulanders parti, som har sagt nej till den politik som är absolut nödvändig för att vi skall klara sysselsättningen. I stället skulle jag vilja höra Lars Ulander säga: Sänk skatten, riv hindren och skapa nya möjligheter för de anställda inom de offentliga monopolen! Låt parterna på arbetsmarknaden helt och fullt ta sitt ansvar och släpp regleringsambitionerna! Ja, det är många saker som Lars Ulander skulle kunna göra men som han inte gör. Visst kan vi laborera med olika former av teknik för att hjälpa arbetslösa till arbete, för att kortsiktigt lindra de problem som arbetslösheten skapar. Vi kan damma av gamla förslag från 70 talet. Det kan också gälla förslag som är äldre än så. Det viktiga är att förslagen visar sig vara effektiva. Men därmed löses inte det grundläggande problemet. Det gäller ju att skapa arbete åt alla, och då skall det vara riktiga och trygga jobb som är ekonomiskt bärkraftiga. Det är en sådan politik som Lars Ulander och hans parti inte har klarat av att föra.
Fru talman! Jag tyckte mig kunna utläsa av utskottsordförandens glada anlete att han är mycket glad för att han är svensk -- i alla fall en svensk socialdemokrat. Lars Ulander tyckte att den bild som oppositionen har målat upp var alltför dyster. Men om det bara var oppositionen som stod för gjord beskrivning, skulle Lars Ulanders invändning t.o.m. ha kunnat anses vara relevant. Det verkar som om Lars Ulander, som i övrigt följer med väl, inte har studerat vad arbetsmarknadsverket säger, nämligen att de närmaste 15 månaderna ser ut att bli den djupaste krisperioden under hela efterkrigstiden. Arbetslöshetstal som är dubbelt så höga som dem som noterades under de sex år som vårt parti deltog i kanslihusets verksamhet skulle vara helt realistiska. Visst måste man vara bekymrad. Det är viktigt att verkligen ta krafttag. När det gäller, skulle jag vilja säga, den verbala politiken i övrigt anför Lars Ulander saker som vi är mycket överens om. Konkurrenskraften skall återvinnas. Arbetslinjen skall hävdas. Det är mycket viktigt att vi har full sysselsättning. Egentligen är det inte särskilt svårt att uppnå samstämmighet på den punkten. Det intressanta är egentligen det som Lars Ulander avstod från att ta upp. Han kommenterade ju inte aktualiteten vad gäller arbetsmarknadsprognoserna framöver. Han sade ingenting om den sociala dimensionen. Vidare talade han inte om varför regeringen och socialdemokraterna är så njugga när det gäller högskoleplatserna, som ju skulle kunna innebära ett utrymme för ungdomarna i en situation där det är ont om jobb. Inte heller tog han upp frågor som gäller de handikappade. Det är möjligt att Bo Nilsson kommer med socialdemokratiska deklarationer på dessa punkter. Lars Ulander sade att det är i lågkonjunkturer som arbetsmarknadspolitiken prövas. Ja, det är så sant som det är sagt. Arbetsmarknadspolitik är dessutom mycket mer än så. Arbetsmarknadspolitiken handlar nämligen inte enbart om de anslag som finns under arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel.

Fru talman! Lars Ulander påstår att vi är pådrivande vad gäller inflationen. Han säger också att vi skall vara försiktiga när det gäller bensin. Ja, det håller jag helt och fullt med om. Men det handlar om att snabbt komma i gång med infrastrukturinvesteringar, om nya resurser för satsningar på ett omfattande ROT-program, om större insatser beträffande vuxenutbildningen samt om investeringsstöd till kommuner för satsningar på äldre resp. barnomsorgen. Vidare handlar det om att behålla löntagarfonderna, som skall användas till insatser i den svenska industrin. Är det att driva på inflationen? När det gäller ROT-programmet fick jag inte något svar. Jag tog ju upp den frågan i mitt anförande. På byggsidan stiger arbetslösheten, och det är ett tecken på en konjunkturnedgång. Det är från den synpunkten som jag nämnde ROT-programmet. Skulle man komma tillbaka med ett ROT-program innebärande satsningar även på offentliga byggnader -- jag tänker då på t.ex. skolan och VA nätet -- blir det fråga om en upprustning och om stora investeringar. Men kommunerna har inte några pengar i dag som de kan avsätta för sådana investeringar. Framför allt gäller det vatten och avloppsnätet. Mot den bakgrunden skulle det vara positivt både för dem som i dag är arbetslösa på byggområdet och för samhället i stort om investeringar gjordes i det sammanhanget. Jag kan alltså inte förstå resonemanget om att det skulle vara fråga om att driva på inflationen. I stället tror jag att föreslagna åtgärder skulle bidra till att både arbetslösheten och inflationen kunde hållas på en lägre nivå. Mot den bakgrunden tycker jag att ordförandens behandling av vår reservation och av våra förslag är litet märklig när det gäller vår motivering till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Fru talman! Lars Ulander sade att vi använder 1,5 Men det är bara en liten del av våra offensiva satsningar. Våra förslag bygger på mycket noggranna uträkningar. Slutsatsen är att centern kommer att ha mera pengar vid budgetårets slut den 1 juli 1992 i arbetsmarknadsfonden än vad regeringen kommer att ha. Hur kan det då komma sig? Jo, vi skapar arbetstillfällen på den ordinarie arbetsmarknaden när det gäller vägar, järnvägar, regionalpolitik osv. Då går det åt färre kontanta arbetslöshetsunderstöd. Som exempel kan nämnas en sak på regionalpolitikens område. Ett arbetstillfälle skapat av glesbygdsmedel i Kersti Johanssons hemlän, dvs. i Jönköpings län, kostar 50 000 kr. Det handlar då om ett antal år framöver. Det blir fråga om en långt mindre summa än vad ett års arbetslöshet kostar. Det är den typen av alternativt tänkande som vi måste ha. Vi måste alltså lämna det rent kamerala, det som handlar om plus och minus. Det viktiga är bokslutet, och med vår modell blir det ett bättre bokslut. Dessutom har vi byggt upp en infrastruktur för en utveckling av hela landet.

Fru talman! Sonja Rembo talade om svartmålning. Det är klart att om man som Sonja Rembo går upp i talarstolen och talar om ohälsa och förtidspensioneringar och samtidigt talar frejdigt om att de 10 miljarder som den arbetslivsfond som har skapats har till sitt förfogande minsann kan användas bättre, då är det fråga om svartmålning. Då använder man de negativa sidorna. Men de positiva sidorna som uppstår genom att man försöker ta bort grunden till både ohälsa och förtidspensioneringar tar man inte med. Rembo förde i sitt första anförande tillhör precis samma del av resonemanget -- en borgerlig fördärvning av ekonomin tvingade fram en devalvering som i nästa läge skall anses vara en nackdel för regeringen. Sonja Rembos hela anförande kan läsas och bedömas i protokollet. Till Elver Jonsson vill jag säga att det är klart att vi har fått siffror, och vi kommer att få ytterligare material för att kunna bedöma sysselsättningsläget. Det är viktigt att vi får det. Det är AMS skyldighet att lämna sådana uppgifter. Men man skall dra de rätta slutsatserna av dessa uppgifter. Man skall använda sig av dessa siffror för att förbättra situationen. Jag fick inget svar av Elver Jonsson på frågan om att ha uppfattningar om arbetslösheten. Bengt Westerberg höll ett anförande här i kammaren den 10 januari. Han sade: ''Antingen sluter ju parterna till sist upp bakom Rehnbergs förslag -- det vore bra och det skulle vi applådera, för vi har stött den tanken -- eller också gör de inte det. Då ankommer det naturligtvis på regeringen att utforma en ekonomisk politik mot den bakgrunden. Det är min bestämda uppfattning att det i det läget inte finns mycket annat att göra än att acceptera en ökad arbetslöshet - -.'' Detta var alltså folkpartiets syn på sysselsättningsfrågorna och arbetslösheten. Det är ganska viktigt att detta tas med. Till Karl-Erik Persson vill jag säga följande. När det gäller diskussionen om åtgärder, tycker jag att det är viktigt att man använder sig av olika former i en situation när det behöver skapas sysselsättning. Då anser jag att ROT-programmet är en alldeles ypperlig idé. Jag kan också stödja Karl-Erik Persson genom att säga att min egen fackförening i förrgår antog ett uttalande där man ställde samma krav. Det är naturligtvis viktigt att man ger tips, uppslag och idéer om hur man skall klara av den situation som vi befinner oss i. Jag representerar ju ett parti som har den fulla sysselsättningen som mål i sitt partiprogram och som också har detta som mål i den praktiska politiken.
Fru talman! Jag vill erinra Lars Ulander om att även hans anförande kommer att finnas i tryck i riksdagens protokoll. Och jag undrar om inte framtida läsare av Lars Ulanders replik kommer att känna sig lika konfunderade som jag gjorde när jag lyssnade på honom. Jag förstod nämligen inte riktigt vad han menade. Ohälsotalen är ju ett faktum. Socialminister Ingela Thalén har ju t.o.m. gått in för att sänka ohälsotalen. Hon inser i alla fall problemet med ohälsotalen. Hon kommer förmodligen att lyckas tack vare att hon accepterade våra förslag om att få kontroll över utvecklingen av den korta sjukfrånvaron. Det finns anledning att erinra om att arbetslivsfonden tillkom enbart i syfte att öka skattetrycket och därmed minska köpkraften. Ekonomin ansågs överhettad. Arbetsgivaravgiften höjdes med 1,5 procentenheter. På detta sätt drog man in ungefär 15 miljarder kronor som nu 24 regionala och en central fond skall disponera och fördela enligt korporativa och planekonomiska regler till de arbetsgivare och arbetstagare som med mössan i hand ställer sig snällt i kön med en ansökningsblankett i näven. Och Lars Ulander och hans kolleger skall tala om vad som är bra och inte bra i fråga om arbetsmiljön. Det är förödande för Sverige med sådana åtgärder, Lars Ulander. Det är ju sådant som ger oss en ekonomi som leder till arbetslöshet. Det är ju detta som jag har försökt att påpeka i mitt anförande i dag. Det finns kanske anledning att erinra om vad Bo Södersten säger i ett par artiklar i Dagens Nyheter. Han betecknar utvecklingen i Sverige under 70 och 80-talen som att Sverige har blivit ett dårarnas paradis. De borgerliga regeringarna får också en släng av sleven. All right, det får vi acceptera. De borgerliga regeringarna förde alltför mycket av socialdemokratisk politik. Det är det som man kan kritisera dem för, men knappast för någonting annat. I dessa artiklar kan man tala om svartmålning. Bo Södersten talar också om att det aldrig tidigare hade erbjudits ett bättre tillfälle än vid devalveringen 1982 att rätta till systemfelen och nå en grundläggande balans i vår ekonomi. Men den offentliga sektorns Gargantuanska glupskhet stod inte att hejda. Man tog inte vara på tillfället. Och det är detta sammantaget som har lett till att vi i dag ser fram emot efterkrigstidens längsta period av svår arbetslöshet.

Fru talman! Sonja Rembo och jag lär väl aldrig kunna komma överens, men jag kan ändå konstatera vad som sägs. Och det som Sonja Rembo sade i sin andra replik är ganska fantastiska saker. Hon säger att man kan få ned ohälsotalet. Men Sonja Rembo blandar bort korten ganska rejält. Korttidsfrånvaron har knappast något med ohälsotalet att göra, utan den handlar om något helt annat. Ohälsotalet har med utslagningen i arbetslivet att göra. Och det är där som arbetslivsfonden kommer in i bilden. Jag tycker att det var ett genialt drag av socialdemokraterna och centerpartiet att i ett läge då det fanns möjligheter att få fram resurser se till att det tillfördes medel för att minska den stora utslagningen i arbetslivet. Detta är mycket viktigt. Sonja Rembo säger att det sitter en massa människor i 24 fonder och väntar på att folk skall komma med mössan i hand. Det gör man inte. Jag känner till detta mycket väl, och det finns även en annan person här i kammaren som kan undervisa Sonja Rembo om vad detta är fråga om. Börje Hörnlund och jag sitter i denna fonds styrelse. Vi vet att det minsann inte kommer några människor med mössan i hand, utan det bedrivs ett mycket fint arbete ute i företag och län för att få en bättre arbetsmiljö till båtnad för alla. Detta var bland det värsta som jag har hört på mycket länge: föraktet för ett ordentligt arbete för att se till att människor får ett bättre liv, människor som annars löper stor risk att bli utslagna i arbetslivet. Westerbergs citat, men för en stund sedan sade Elver Jonsson själv att arbetslösheten inte får användas som ett medel i den ekonomiska politiken. Det är ganska intressant, och det bör kanske bli en diskussion i folkpartiets riksdagsgrupp om vad som egentligen gäller i den här frågan. programmet vill jag säga att vi kan ta en diskussion senare. Jag, liksom regeringen, tycker att man kan använda sig av detta program. Metoden är inte oprövad. Att programmet har lagts åt sidan beror på den överhettning som under en lång tid har funnits på byggsidan. Det är emellertid klart att det är ett bra sätt när det gäller att föra aktiv arbetsmarknadspolitik.